Fru talman! Jag undrar vem det är som lider av minnesförlust. Det är nog Patrik Norinder, enligt min uppfattning. Det som hände i början på 90-talet var en följd av mycket allvarliga och svåra missgrepp från den borgerliga regeringen, som inte klarade av att regera det här landet på ett för landet bra sätt. Det var idel felgrepp. Det ledde till ökade budgetunderskott, till att statsskulden ökade dramatiskt och till att arbetslösheten ökade dramatiskt. Detta fick naturligtvis konsekvenser för hela landet, men speciellt för de mest utsatta delarna av vårt land. Det som är viktigt för att få ett fungerande näringsliv och företag som växer och skapar fler jobb är att vi har en ekonomi som är i balans, att vi har en stabilitet, att vi har en låg inflation och låga räntor, som kan stimulera till investeringar och till framväxten av nya företag och nya jobb. Detta är oerhört viktigt. Ni klarade inte av det. Erkänn det, Patrik Norinder! Försök komma ihåg hur det var i början på 90 talet. Vi lyckas göra det. Vi skapar goda allmänna, generella förutsättningar. Det är också viktigt att slå fast att de skattesänkningar som Patrik Norinder pratar om icke går att finansiera med en halvering av det lilla anslaget till regionalpolitiska insatser. Det är fråga om helt andra resurser när det gäller att finansiera en skattesänkning. Det krävs särskilda insatser, därför att det är skillnad på att driva företag i Norrlands inland och att göra det i Stockholms innerstad. Det är detta som Moderaterna inte inser. Moderaterna vill inte ha en regionalpolitik. Säg det rakt ut! Det är ju det era förslag syftar till, dvs. att avskaffa en fungerande regionalpolitik. Er politik i övrigt syftar ju inte till att utjämna skillnader vare sig mellan människor eller mellan regioner.
Fru talman! Jag kan börja med att hålla med Berit Andnor om vikten av att ha en ekonomi i balans. Det är väsentligt. Jag håller också med om kritiken mot sättet att räkna fram den s.k. hemliga listan. Den stämmer inte med verkligheten. Det är också viktigt att man ser på hur den totala statsbudgetens fördelning är för att få andra siffror och ett annat läge. När det gäller att vi skall ha en uthållig tillväxt i hela landet rimmar det illa med de förslag som finns i detta betänkande. Ett sådant förslag är att man vill höja socialavgifterna för jord och skogsbruk och trädgårdsnäring i Norrlands inland. Jag förstår inte vitsen med att göra detta. Om man vill att Norrlands inland skall överleva måste det väl gälla alla näringsgrenar. Eller skall man slå ut en viss näringsgren? Det blir ju följden. De har en mycket svår situation i dag, och det här kan bli det som välter lasset för dem och innebär att de måste upphöra med sin verksamhet. Jag tror att det skulle vara en stor förlust för Norrlands inland om jordbruket där slår igen. Om det växer igen är det inte heller så roligt för andra näringar att komma dit. Jag förstår inte varför man gör på detta sätt. En annan väldigt viktig fråga är de regionala högskolorna. Det har poängterats här i dag. De kan fungera som turbomotorer ute i sina regioner. Jag är personligen glad över att Högskolan i Karlstad nu så småningom kommer att bli universitet. Jag hoppas att fler högskolor blir det, så att de fungerar som de turbomotorer som de kan vara. Distansundervisningen är då otroligt viktig, och att det går att få ut den till alla kommundelar. De 1 500 platserna är i och för sig en bra början, men det är alldeles för litet. Vi har nu 15 000 platser som ännu icke är fördelade, och jag tycker att det vore rätt att fördela huvudparten av dem till distansundervisning och att hjälpa till att utlokalisera utbildning till olika kommundelar, så att man får den kompetens som behövs. Det finns alltså många saker att göra här. När det gäller de statliga verksamheterna vet vi från den utredning som Lars Eric Ericsson gjorde, REKO-STAT, att de stora förlusterna har skett ute i periferin. Det var 24 % där, och bara 6 % i de stora tillväxtcentrumen. Det gör att man måste göra mycket mer där. Vad har ni för svar på det?
Fru talman! Jag noterar också att vi är överens om vikten av att ha en ekonomi som är stabil och i balans och att det är förutsättningen - grunden - för att över huvud taget kunna diskutera goda förutsättningar för näringslivets utveckling, och också för välfärdssamhällets möjligheter att fungera på ett bra och utjämnande sätt. Det är oerhört viktigt att slå fast att det finns en god överensstämmelse mellan de flesta partier i denna riksdag om detta. Kjell Ericsson tar upp jord och skogsbruket. Det är viktigt att sätta de nedsatta socialavgifterna i relation till det mycket betydande stöd som faktiskt utgår till denna bransch genom vårt EU-medlemskap, men också genom betydande nationella insatser. Jag tycker att det är viktigt att vi ser det ur den synvinkeln också. Det är ju på det sättet, som Kjell Ericsson mycket väl vet, att det gjordes en förändring för några år sedan. Syftet bakom de nedsatta socialavgifterna var att stimulera den typ av företagande som kan vara lokaliserat precis var som helst i landet att dra sig till dessa mer prioriterade områden. När det gäller de branscher som Kjell Ericsson nu pratar om är förhållandena inte desamma. Denna typ av stöd kan ha starka konserverande inslag i sig. Det är en av anledningarna till förslaget till förändringar. En annan är att det helt enkelt finns anledning att se till att vi klarar att hålla oss till de ramar som finns när det gäller anslaget. Högskolorna är naturligtvis oerhört viktiga. Där går det att göra mer, men det är vad vi orkar med och klarar av rent ekonomiskt i detta skede. Jag förutsätter att det kommer att ske en fortlöpande utveckling. Högskolorna kommer att decentralisera sin utbildning i större utsträckning. Det gäller också distansutbildning.
Fru talman! Det är bara att konstatera att vi inte är överens när det gäller socialavgifterna. Jag tycker att det är helt fel att man misskrediterar en bransch som är så oerhört viktig för att Norrlands inland skall kunna hållas levande i framtiden. När det gäller statlig verksamhet vill jag säga att det i ett antal betänkanden har stått att vi nu verkligen skall se till så att man tar sitt regionalpolitiska ansvar. Det gjorde det 1990 och 1994. Men ändock har man inte gjort det. Nu skall vi ställa större krav och precisera dem. Men hur tänker ni precisera dem, så att man verkligen tar det ansvaret? Dessa arbetstillfällen är mycket viktiga ute i glesbygden. Jag vill också ta upp frågan om kommunikationer. Det finns mycket att säga om det. En viktig del som jag tror att vi är överens om är att vi satsar på IT, tele och datorer över hela landet. Hela landet måste få tillgång till den nya tekniken. Det som i dag varierar är anslutningskostnaderna, som är mycket stora och som skiljer sig åt betydligt mellan olika ställen. Vad kan vi göra åt det? Har socialdemokraterna ett förslag till hur man skall kunna få samma kostnad var än man bor i landet? I annat fall har man inte samma förutsättningar. Skall man kunna bruka den nya tekniken måste man också få möjlighet att göra det. Jag vill också beröra frågan om friare användning av arbetsmarknadsmedel. Jag tycker att det är bra att de fyra länen kommer med, men jag förstår inte varför man inte kan få göra så på flera ställen. Egentligen skulle det gälla i hela landet, eller i varje fall i alla skogslän. Jag tror att man kan bruka pengarna mycket mera effektivt om man kan bruka den kreativitet och uppfinningsrikedom som finns ute i varje kommun och i varje region. Då hade man själv fått fatta beslut om pengarna. Varför kan vi inte utvidga verksamheten från att bara gälla fyra län?
Fru talman! Vi är helt överens när det gäller vikten av att vi har en fungerande statlig verksamhet över hela landet. Vi är också överens om de konsekvenser som vi har sett av de organisatoriska förändringar som har skett under senare år. Jag vill bara påminna om att dessa naturligtvis är en konsekvens av behovet av att rationalisera verksamheten även på den statliga sidan. Som vi har sagt tidigare är det oerhört viktigt att det görs regionalpolitiska analyser innan man gör sådana här förändringar. Jag tycker ändå att det är viktigt att slå fast att regeringen i det förslag som vi behandlar nu klart uttalar att man kommer att ändra de föreskrifter - regleringsbrev eller förordningar - som finns för våra myndigheter, så att vi den vägen kan tvinga in dem i detta regionalpolitiska hänsynstagande. Då kommer vi ifrån sektorstänkandet. Vi måste se på helheten och på vilka konsekvenser åtgärder kan få på andra viktiga områden i samhället. Det är inte lätt. Det känner Kjell Ericsson till. Det kan vara en av förklaringarna till att trollformeln - medlet som tvingar fram samverkanslösningar - inte är så enkel att få fram. När det gäller kommunikationer och IT är det bara att instämma i det som Kjell Ericsson säger. Det är oerhört viktigt att vi har väl fungerande infrastruktur i hela landet, särskilt när det gäller den nya teknik som växer fram. Det får inte vara stora olikheter och ojämlikheter mellan olika delar av vårt land. När det gäller de kostnader som är relaterade till detta vill jag säga att det såvitt jag vet pågår ett arbete i syfte att försöka hitta lösningar så att vi kan utjämna kostnaderna mellan olika delar av vårt land. När det gäller den friare användningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen vill jag säga att jag tror att det är viktigt att vi nu låter försöksverksamheten ha sin gång, så att vi kan dra rätt slutsatser av det arbete som pågår.
Fru talman! När det gäller de specifika anslag som Berit Andnor tar upp hänvisar jag till det svar som jag gav till Hans Andersson. När man ser på ett regionalpolitiskt saldo är det inte bara enskilda anslagsposter det handlar om. Det gäller också att undvika pålagor. Sedan var Berit Andnor bekymrad över att inte bara Folkpartiet utan också Moderaterna föreslår reducering av ett anslag. Eftersom Berit Andnor så hårt kritiserar det vill jag fråga varför hon, i detta fall tillsammans med moderaterna, inte vill behålla de nedsatta socialavgifterna för jordbrukare där uppe. De gäller skogsbrukare, de som odlar vinbär i trädgårdsskötselnäringen i Norrbotten, jägarna eller fiskarna. Vad är det som gör att socialdemokraterna tycker att dessa skall få en faktisk skattehöjning? Det tycker jag skulle vara intressant att få besked om. Sedan skall Berit Andnor hållas räkning för att hon ändå säger att ekonomisk tillväxt är viktigt inte bara för välfärdssystemens säkring utan också för att regionala skillnader skall kunna utjämnas. Det är viktigt att det sägs. Men jag tycker kanske att det är litet onödigt att nostalgiskt se i backspegeln och tala om hur förskräckligt det var under förra mandatperioden. Man får inte helt glömma bort att vi då hade den värsta lågkonjunkturen i modern tid efter ett ekonomiskt vildsint 80-tal. Industrinedgången var den största i modern tid. Socialdemokraterna sade nej till varje besparing när den regeringen försökte restaurera ekonomin. Nu säger Berit Andnor att vi långsamt tar tag i situationen igen och bygger upp landet, med den skillnaden att man nu i allt väsentligt har oppositionens stöd. Jag tror att vi skall göra en riktig beskrivning. Sedan får vi ledsamt nog konstatera att vi har en sämre sysselsättning i dag i skogslänen än för bara ett par tre år sedan.
Fru talman! Vi kan inte bortse, Elver Jonsson, ifrån den historia som påverkar förutsättningar för människors möjligheter att leva och bo i hela landet. Jag skulle göra mig skyldig till en stor felaktighet. Jag tycker att Elver Jonsson gör det när han så tydligt vill bortse ifrån vad som hände under åren i början på 90 talet. Det är ju konsekvenserna av den politiken och det som hände då som vi ser i dag. Vi skall nu vända utvecklingen. Vi har gjort det genom att sanera ekonomin och skapa bättre förutsättningar för företagande och fler jobb i detta land. Det tar naturligtvis litet tid att rätta till situationen. Men det stora raset i OECD:s s.k. välståndsliga skedde i början på 90-talet, när den regering som Elver Jonsson då stödde satt vid makten. Det är ett faktum. Det kan vi inte bortse ifrån. Folkpartiet skriver nu i sin motion om mobiliseringspolitik och står samtidigt för en politik som innebär att man halverar de anslag som riktas direkt till de mest utsatta regionerna i vårt land. Det rimmar litet illa och litet falskt, Elver Jonsson. Hur kan det bli en bättre mobiliseringspolitik? Vem är det som skall bedriva den, och med vilka resurser skall det ske i sådana fall? Det är ett oerhört litet anslag för de här riktade åtgärderna. Det är det jag vill ta upp, Elver Jonsson. Det hjälper inte att stå här och prata om mobiliseringspolitik om man sedan i handling står för en helt annan politik, som direkt motverkar en positiv regional utveckling.
Fru talman! Jag ber bara att få svar på den fråga jag reste och som Berit Andnor inte berör. Vad är det som gör att man vill genomföra en faktisk skattehöjning för småjordbrukare i Norrlands inland, för fiskare, för trädgårdsskötare och för jägare och kombinationssysselsatta? Jag vet inte om det rättfärdigas av att man gör detta med moderatstöd, men det får Berit Andnor förklara. Berit Andnor säger också att man inte kan bortse från vad som hände. Nej, fru talman, det är helt riktigt, men då gäller det också att beskrivningen är riktig. Vi hade den värsta lågkonjunkturen i modern tid. Det är riktigt att industrisysselsättningen gick ned, och den nedgången startade hösten 1990, då socialdemokraterna satt vid styret. Den nedgången fortsatte sedan flera år framåt. Det tragiska, både för landet i stort och för skogslän och regionalpolitiskt utsatta områden, är att sysselsättningen nu är lägre än någonsin. Den har rutschat utför särskilt i de regionalpolitiskt svaga områdena. Befolkningsutvecklingen går åt fel håll. Flyttlassen rullar fortare än någonsin. Detta måste vi få hejd på. Låt oss hoppas att den utredning vi ändå är överens om snabbt tar tag i det här. Det behövs en regionalpolitisk vändning.

Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande finns det inom regionalpolitikens område, om vi ser det i ett litet större perspektiv, en rad olika politikområden som är oerhört viktiga och avgörande för att vi skall ha möjlighet att bedriva en politik som är regionalt utjämnande. Det gör att det kan vara svårt att i en proposition behandla alla de förslag som är viktiga för en positiv regional utveckling. Det är en förklaring. Det som finns redovisat i propositionen är en rad olika förslag inom andra politikområden, en rad olika åtgärder där beslut kommer att fattas i annan ordning. Det som är viktigt ändå, och som slås fast i propositionen, är att vi, med början i de regionala tillväxtavtalen, försöker att utveckla samordning och samverkan mellan de olika sektorerna. Det handlar om att det, med ett underifrånperspektiv, lokalt och regionalt långsamt växer fram utvecklingsstrategier som innebär att man ser till helheten och också försöker titta på de starka och kanske också svaga sidor som finns i de olika regionerna. Utifrån det försöker man sedan skaffa sig en strategi för vilka insatser som är viktiga i de olika länen. Jag tror att det här är oerhört viktigt, kanske den viktigaste delen i propositionen. Hans Anderson tar också upp arbetsmarknadspolitiken och de s.k. frizonerna. Det är oerhört viktigt att arbetsmarknadspolitiken över huvud taget utvecklas och kanske går mot ytterligare förenkling och effektivisering. Samtidigt är det viktigt att verksamheten kan pågå i de här försöksområdena, för att vi skall kunna dra rätt slutsatser och besluta om åtgärder framöver.

Fru talman! Låt mig först säga att de försök med friare användning av de arbetsmarknadspolitiska medlen som nu föreslås, och som det tidigare har beslutats om när det gäller Skåne, på intet sätt står i motsatsställning till att utveckla arbetsmarknadspolitiken efter de lokala och regionala förhållandena. Jag tror att också Hans Andersson är mycket väl medveten om att det pågår en process mot ett ökat beslutsfattande på lokal och regional nivå. Detta är en process som är på gång och kommer att fortsätta. Det som jag tycker är viktigt är att vi strävar efter en förenkling av de regler som omger arbetsmarknadspolitiken, samtidigt - och här tror jag också att vi är överens - som vi bevarar ett nationellt bestämmande när det gäller utformningen av arbetsmarknadspolitiken. Detta är oerhört viktigt. När det i övrigt gäller regeringens respektive riksdagens inflytande i fråga om stödområden tycker jag att det också är viktigt att se att det förslag som vi nu diskuterar, dvs. förändringen av beslutanderätten i fråga om stödområdenas avgränsning, egentligen handlar om sådant som Hans Andersson mycket väl vet att vi har haft diskussioner om, nämligen huruvida den och den kommunen skall ligga här eller där. Det tycker jag är ett felaktigt sätt att diskutera, och det tror jag att Hans Andersson också tycker. Det som är viktigare, och som vi också slår fast i betänkandet, är att vi i riksdagen lägger fast de principer som skall ligga till grund för indelningen i stödområden. Sedan är det också viktigt, vilket också poängteras, att vi har en stabilitet i stödområdena, att det inte sker förändringar för ofta utan att de ligger fast under längre tid. Jag tycker alltså att det är viktigt att vi lägger fast principerna i riksdagen, men sedan skall vi enligt min uppfattning överlåta till regeringen att fastställa de exakta gränserna, dvs. vilken församling som skall ligga på den ena eller den andra sidan gränsen.
Fru talman! Jag vill också ta upp de friare arbetsmarknadspolitiska medlen. Berit Andnor talar om att det gäller att skapa arbetstillfällen i hela landet. Jag tycker att det är viktigt att det här blir verklighet, och då kan man ta vara på den möjlighet som bl.a. vi för fram i vår motion, nämligen att den friare användningen skall kunna ges i hela landet. Vi vet att en mängd kommuner står och väntar på det här. T.ex. står nu Göteborgsregionen sist i raden av dem som har begärt detta. Jag vet inte om Berit Andnors svar till Hans Andersson är till fyllest här. Vidare när det gäller den friare användningen för vi fram att vi vill att man skall kunna genomföra ett friår. Det försök som gjorts i Trelleborg, vilket har förts fram vid många tillfällen, har i utvärderingar bara fått positiva omdömen. Alla är nöjda med försöket. Detta har också visat sig i Danmark och Finland. I båda dessa länder förlängs de här perioderna. Om regeringen skall genomföra friåret måste man dock ändra på regelverket. Anser Berit Andnor att det här är ett bra sätt att få fram fler arbetstillfällen? Vi kanske t.o.m. kan halvera arbetslösheten så småningom om vi genomför detta.
Fru talman! När det gäller den s.k. friare användningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen tycker jag att det är viktigt att slå fast att vi behöver mer erfarenhet och kunskap om hur arbetet kommer att ske ute i de olika länen och regionerna. De regioner som nu är utsedda att vara försöksområden ser litet olika ut, och jag tror att vi kommer att få värdefulla erfarenheter från dessa olika län och regioner. Dessa erfarenheter är viktiga att ta med sig när vi eventuellt skall gå vidare i fråga om hur vi skall använda de arbetsmarknadspolitiska medlen. Som jag sade till Hans Andersson är det dock enligt min uppfattning inte någon motsatsställning mellan de frizons eller frilänsförsök som nu skall pågå och strävan efter att utveckla arbetsmarknadspolitiken i dess helhet när det gäller att hitta system för att få en förenkling och en effektivisering av användningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Vad det handlar om är att hitta skärningspunkten mellan att öka det lokala och regionala inflytandet och att ha en nationell arbetsmarknadspolitik, något som jag tror att både jag och Barbro Johansson tycker är viktigt.

Fru talman! Det är väldigt synd att Berit Andnor säger att man inte kan tillstyrka en sådan här försöksverksamhet. Jag tycker inte att det behövs några nya försök med olika län. Jag tycker att man nu har så pass mycket erfarenhet att det som verkligen behövs är handling för att arbetslösheten skall gå ned i hela landet, vilket är viktigt. Jag vill också passa på att åter ta upp en fråga som jag känner väldigt mycket för, nämligen att det behövs en översyn av marklagstiftningen för att folk skall kunna behålla sina arbeten ute i landsbygden. Människor som har små skogsfastigheter norröver, t.ex. i Dalarna, är väldigt upprörda och oroliga för att de inte skall kunna försörja sig på sin lilla fastighet. Om man har ett hot om omarrondering över sig vågar man inte fortsätta med sin verksamhet. Man kanske t.ex. har en träförädling av något slag. Om vi skall få i gång ekonomin där uppe är det viktigt att man kan förädla sina trävaror inom den region där man bor. Vi har ju pratat om det här med strukturfonder, och projektidéer som har med förädling att göra ligger i träda därför att den nationella lagstiftningen hindrar en från att genomföra detta. Man vågar inte genomföra de projektidéer man har, eftersom man är rädd att skogsfastigheten skall omarronderas till större enheter.
Herr talman! När det gäller utformningen av arbetsmarknadspolitiken är det oerhört viktigt att den förändras och utvecklas i riktning mot större förenkling och effektivisering. Vi ser också att regeringen, i och med det beslut som fattades före jul, har gjort en betydande omläggning i fråga om arbetsmarknadspolitikens inriktning. Det sker nu en betydande satsning när det gäller arbetsmarknadsutbildningen och en betydande neddragning när det gäller ALU och API verksamheten. Det sker alltså en fortlöpande utveckling, och jag är ganska övertygad om att vi kommer att få se en rad förslag till förändringar i samband med budgetpropositionen. När det gäller jordförvärvslagstiftningen, som Barbro Johansson tar upp, följs tillämpningen av denna kontinuerligt av Jordbruksdepartementet. Detta är en fråga som har varit uppe till behandling tidigare i riksdagen, och den har också behandlats av jordbruksutskottet. Vi har gott förtroende för att Jordbruksdepartementet följer upp den här frågan och att man återkommer till riksdagen i den mån det skulle finnas behov av förändringar när det gäller den här lagstiftningen.

Herr talman! Det är ingen tillfällighet att rubriken på den regionalpolitiska proposition är just "Regional tillväxt - för arbete och välfärd". Det är arbete och arbetstillfällen som skapar förutsättningar för välfärd i hela vårt land. Den "lilla" regionalpolitiken är ett viktigt instrument, men det råder numera bred enighet om att statens åtgärder på en rad andra områden, den "stora" regionalpolitiken, många gånger är viktigare. Och allra viktigast är naturligtvis vilken politik för arbete och företagande som förs. Om den går fel kan regionalpolitiken bara putsa i kanten. Och ingenstans är det i dag så tydligt att den återställarpolitik som regeringen med Vänsterns stöd genomförde efter valet 1994 och därefter har förvaltat tillsammans med Centern slagit så fel som just i de delar av landet som berörs av den traditionella regionalpolitiken. Där har vi färre människor i jobb än när socialdemokraterna tog över makten för fyra år sedan. Då är facit inte mer välfärd utan mindre välfärd. Herr talman! Det röda Gävleborg blöder. Det är inte bara så att jag kan mitt eget hemlän bättre, Gävleborg är faktiskt det mest tydliga exemplet. Och jag tänker i dag tala om hur det är i verkligheten och inte i allmänna termer. Trots långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav i kommuner och landsting hör Gävleborg alltjämt till de största förlorarna vad gäller arbetslöshet och befolkningsminskning, särskilt när socialdemokraterna styr landet. Utvecklingen är mycket klar sedan valet 1994. Redan 1990, mer än ett år innan den borgerliga regeringen, Berit Andnor, började utvecklingen vända allt kraftigare nedåt i Gävleborg med alltfler konkurser och alltfler arbetslösa. Gävleborg låg tidigt i botten. Hösten 1994 var förvisso arbetslösheten alltjämt hög, men den hade börjat sjunka på allvar, och Gävleborg låg inte längre i botten. I dag, fyra år senare, är färre gävleborgare i jobb, och länet ligger åter i botten. Inte ens med två socialdemokratiska statsråd - finansministern och biträdande arbetsmarknadsministern - i topp på riksdagsvalssedeln för Gävleborg i höst tycks denna utveckling kunna vända. I SCB:s senaste kvartalsredovisning ligger Gävleborg också i botten, förstås. Jämfört med när regeringen tog över i oktober 1994 är nästan 15 000 färre gävleborgare i arbete. Här kan varken den lilla eller den stora regionalpolitiken kompensera vad en företagarfientlig politik ställt till. Av dem är det nästan 10 000 färre kvinnor i arbete i Gävleborg än när socialdemokraterna tog över för fyra år sedan. Ingenstans i landet är det lika illa. Och så är det i Gävleborg, där biträdande arbetsmarknadsministern, tillika jämställdhetsministern, står på årets valsedel. Det är vare sig mer välfärd eller mer jämställdhet - det är mindre, mycket mindre. Gävleborg ligger sämst till också i regeringens egna tillväxtprognoser för den framtida sysselsättningen i landet, de prognoser som regeringen själv redovisar i sin proposition. Det är bara i regeringens mest optimistiska sysselsättningsprognos, dvs. om Sverige de kommande 20 åren får en ekonomisk tillväxt klart högre än jämförbara OECD-länder, som Gävleborg klarar sig något så när jämfört med andra län. Och de senaste 20 åren har Sverige legat klart under genomsnittet. I alla andra tillväxtprognoser, även de där tillväxten jämfört med senare år stigit till genomsnittet för OECD-länderna, hamnar Gävleborg sist i den socialdemokratiska regeringens prognos. I sin proposition försöker regeringen ge sken av handlingskraft också vad gäller Gävleborg. Vad som döljer sig bakom retoriken är fortfarande höljt i dunkel. Näringsministern tycks såvitt jag ser, eller snarare inte ser, vara höljd i samma dunkel i dag. Några nya ekonomiska resurser redovisas inte, de finns nog inte. Det räcker därför inte att regeringen vill låta länet på försök få använda de traditionella arbetmarknadspolitiska medlen friare. Nu krävs rejäla lättnader för främst de små företagen när det gäller att anställa framför allt ungdomar på nya jobb. En ny regering i valet i höst, som sänker skatten på företagande och moderniserar arbetsliv och arbetsrätt, kan ge småföretagare - gamla och nya - framtidstro att våga anställa nya människor i nya jobb. Så som de började göra 1994, som en följd av det förbättrade företagarklimat som den borgerliga regeringen under stort motstånd från socialdemokraterna lade grunden för. Dessa reformer revs snabbt upp av den nya regeringen, och arbetslösheten rakade åter i skyn - allra mest i Gävleborg. Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag har stått här i talarstolen den här mandatperioden och sagt samma sak. När massarbetslösheten växer fast måste varje sten vändas i strävan att hitta åtgärder som kan bryta utvecklingen och skapa nya jobb och arbetstillfällen. Då står all ideologisk dogmatism och byråkratisk stelbenthet i vägen för nya möjligheter. Då finns inte en åtgärd, utan ett batteri som var och en kan ge sin pusselbit när det gäller att lösa sysselsättningsproblemet. Var finns det socialdemokratiska omtänkandet? Våren 1997 gick Folkpartiet i Gävleborg ut i en enkät till småföretagare i länet. I enkäten ställdes frågan om hur de såg på möjligheten att anställa nya människor, särskilt ungdomar. Svaren var nedslående. Man hänvisade bl.a. till de direkt småföretagarfientliga följderna av de sjuklöneförändringar som drivits igenom i riksdagen. På samma sätt ansågs återställaren inom arbetsrätten slå hårt mot just småföretagare. Av enkäten framgick dock klart att nya möjligheter att anställa exempelvis ungdomar skulle öppnas om t.ex. arbetsgivaravgiften slopades. För att pröva effekterna av en sådan åtgärd, och i avvaktan på generellt sänkta arbetsgivaravgifter inom tjänstesektorn vid en borgerlig regering, föreslog jag i en motion i höstas att en försöksverksamhet med avskaffad arbetsgivaravgift för ungdomar skulle prövas i ett hårt arbetslöshetsdrabbat län, t.ex. Gävleborg. Arbetsgivaravgiften skulle avskaffas för ungdom mellan 18 och 24 år som nyanställs. I utskottets betänkande sade sig utskottet inte vara främmande för geografiska och tidsmässiga försök, men var då inte berett att tillstyrka motionen. Mot bakgrund av den fortsatt höga ungdomsarbetslösheten bl.a. i Gävleborg tycker jag att det vore hög tid att nu pröva det här förslaget. Arbetslösa ungdomar har inte råd med att det inte prövas. Varför inte göra t.ex. Gävleborgs län till ett frilän för nya jobb för ungdomar? Herr talman! Gävleborgs län är en region med en förhållandevis svag företagartradition. Trösklarna för en nyföretagarvåg är därför högre än på många andra håll. Det handlar väldigt mycket om de signaler som statsmakterna ger människor. Det är därför helt fel signal när regeringen föreslår att man skall ta bort de nedsatta sociala avgifterna i Norrlands inland. Det är inte politikerna som avgör var nya jobb kommer att skapas i Norrlands inland. Nya jobb är lika välkomna inom varje sektor. Likaså bör riksdagen även fortsättningsvis bestämma vilka områden som skall ingå i de regionalpolitiska stödområdena. Det är däremot sedan länge dags att se över den nuvarande stödområdesindelningen bl.a. mot bakgrund av de strukturellt långsiktiga problem som inte minst flera av kommunerna i mitt län med åtskilliga år av tillfällig inplacering i stödområdet har. Herr talman! I måndags ordnades en hearing om tågets framtid i Ljusdal. Snabba och tillgängliga kommunikationer - järnvägar, vägar, flyg - är av största betydelse för att stödja näringslivsutvecklingen i södra Norrland och särskilt dess inland. För länets långsiktiga utveckling är snabba och tillgängliga kommunikationer med Uppsala, Arlanda och Stockholmsregionen vitala. Kortare restider till Syd-, Västoch Mellansverige minskar nackdelarna med det fysiska avståndet till landets centralare regioner. En tidigareläggning av snabbtågsanpassningen hela vägen mellan Stockholm och Östersund vore därför ytterst välkommen. Kortare restider innebär ett viktigt stöd, särskilt till näringslivet i kommunerna längs Norra stambanan. Men snabbtåg, som bara i ilfart kör fjällturister från Stockholmsområdet till Storlien, utan att stanna på vägen genom södra Norrlands inland, är inget regionalpolitiskt stöd, även om det står så i en regionalpolitisk proposition. Det ger inte fler jobb i Gävleborg, förmodligen ännu färre. Det är därför viktigt att regeringen ger SJ entydigt och långsiktigt besked om att köra snabbtåg på sträckan och att tågen skall stanna t.ex. i Gävle, Bollnäs, Ljusdal och Ånge, liksom också att tågen längs Norra stambanan skall trafikera Arlandabanan. Här finns Gävleborgsmotioner från nästan alla partier. Här finns en utskottsreservation från Folkpartiet och Centerpartiet. Det vore intressant att höra om övriga debattdeltagare från länet - och de är ju många i dag - känner sig lugnade över de bristande beskeden från kommunikationsministern här i kammaren de senaste veckorna. Persontrafik på tåg med god tillgänglighet är en viktig förutsättning för många kommuners och deras invånares framtid - inte minst där flyg inte finns som alternativ. Förändringar av tidtabell och turtäthet är därför en viktig uppgift, där det krävs ett nära samråd mellan SJ och berörda kommuner. Tilltron till SJ i det avseendet påverkas av ständiga förändringar som sker utan tillräckligt samråd med berörda kommuner. Vid tidtabellsomläggningen den 5 januari i år hade t.ex. nattågsförbindelsen till Göteborg/Malmö upphört för Bollnäs och Ljusdal, trots att nattåget fortsatte att passera de här stationerna. Vid ett tillfälligt sammanträffande mellan ett kommunalråd och SJ:s generaldirektör ändrade denne, alltså generaldirektören, den nya ordningen på stående fot. Vilket beslut som var mest genomtänkt, den nya tidtabellen eller stundens ingivelse hos generaldirektören, är fortfarande inte känt. Herr talman! Detta är bara ett exempel på att riksdagen måste ge mer tydliga riktlinjer för hur den statliga servicen i landet skall organiseras. Fortsatt centralisering av statliga myndigheter är inte den enda lösningen på kraven på effektivitet i verksamheten - det är bara lösningen sedd i ett perspektiv uppifrån. Riksdagen måste klargöra att det handlar om att också se det i ett perspektiv underifrån. Då kan tingsrätter, skatte och kronofogdemyndigheter och andra statliga myndigheter, liksom polisen, få fortsätta att finnas nära människorna. Slutligen - kultur är också regionalpolitik. Ett levande och kreativt kulturliv har på många håll i landets glesare befolkade delar visat sig vara ett viktigt inslag i den lokala mobiliseringen. Regionalpolitiska stödmedel måste därför kunna användas till att stödja också den kulturella infrastrukturen, t.ex. länsmusiken. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla reservationer från Folkpartiet men begränsar mig till att yrka bifall till reservationerna 20, 55 och 127.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp tre vitt skilda problem i regionalpolitiken. Det ena är finansieringsproblem för kvinnor som vill starta eget. Det andra handlar om snabbtågstrafiken. Det tredje handlar om regionala problem i ett län som inte borde ha den sortens problem. Regionalpolitikens huvuduppgift är att ge alla i Sverige samma möjlighet till utveckling oberoende av var man bor. Målet för politiken borde vara att satsa på den enskilda människan och hennes förmåga att själv skapa sin tillvaro. Den viktigaste politiska insatsen är naturligtvis då att ge företagande och företagare bättre villkor. Lägre arbetsgivaravgifter, slopad dubbelbeskattning på riskkapital och enklare regler är några exempel på det. Att skaffa fram kapital för att starta ett nytt företag eller expandera är problematiskt, kanske inte så mycket för de stora företagen som för de små. Kvinnor, som ofta visar sig vara mer försiktiga än män, har svårare att få ett mindre lån på kanske några tiotals tusen kronor än män som vill låna en miljon. NUTEK:s s.k. såddfinansiering är ett sätt att stödja och stimulera etablering av små företag i teknikbranschen. Tyvärr har NUTEK:s anslag till den verksamheten skurits ned, och bättre möjligheter till den sortens finansiering vore önskvärt och nödvändigt. Vi i Folkpartiet tycker att kvinnor som är företagare eller som vill starta företag och är i behov av kapital särskilt skall uppmärksammas vid s.k. såddfinansiering. Herr talman! Min andra fråga gäller snabbtågen mellersta Sörmland, Flen och Katrineholm, stannar visserligen en del tåg, men många rusar snabbt förbi. Man kan kanske förstå att tågen inte kan stanna överallt - då skulle de ju inte vara snabbtåg längre. Men nu till det märkliga: En del snabbtåg stannar men utan att det står i tidtabellen. På frågan varför svarar SJ att man inte vill ha pendlare ombord. Man vill inte att de skall ta dessa tåg. En annan märklig sak är att det går ett sent kvällståg helt tomt från Stockholm förbi Flen och Katrineholm. Det går tomt till Jag vet naturligtvis att riksdagen inte skall lägga sig i hur SJ konstruerar sina tidtabeller. Men å andra sidan är svenska folket ägare och måste få sina synpunkter framförda. Jag har nu talat för sörmlänningarnas räkning, som trots att de inte bor i glesbygd har problem med kommunikationerna. Jag vet att liknande problem finns på fler ställen i vårt land. Herr talman! Den tredje frågan gäller en friare användning av de arbetsmarknadspolitiska medlen. Vi i Folkpartier tycker att de län som så önskar skall få bli s.k. frilän. Sörmland, som ligger mitt i en av de mest expansiva regionerna i landet, borde rimligtvis ha en stor utvecklingspotential. Tyvärr visar NUTEK:s tre olika tillväxtscenarier för framtiden det motsatta. Sörmland ligger längst ned på skalan i samtliga tre scenarion. Orsakerna är naturligtvis främst den dåliga sysselsättningsutvecklingen. Därför behövs det krafttag av okonventionell art. Varje region har sina unika möjligheter, och de kan bäst tas till vara genom lokala initiativ. Styrning skall inte komma från centralt håll utan lämnas över till de lokala aktörerna. Det som vi sörmlänningar länge anat och påstått har vi i dag också kunnat läsa om i tidningen. Vi kan se att vi får alltför litet resurser till länet för att kunna klara av den låga sysselsättningen och höja den i Sörmland väldigt låga utbildningsnivån. Trots att Sörmland sedan länge är styrt av socialdemokrater och trots att vår statsminister kommer från Vingåker, har man inte lyckats föra fram Sörmlands besvärliga läge eller fått någon ändring till stånd. Men vi jobbar oförtrutet vidare i länet och hoppas att vi till sist skall få förståelse. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla

Herr talman! Socialdemokraterna har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder som försämrat glesbygdens möjligheter och som driver på utflyttningen från landsbygd och mindre städer. Man har bedrivit en ren flyttlasspolitik. I mitt län förlorar alla kommuner utom två invånare. Höjningen av bensinskatten fördyrar pendling, liksom höjningen av gränsen för reseavdrag. Den förtida avvecklingen av kärnkraften äventyrar många jobb i redan utsatta delar av Sverige, t.ex. Bergslagen. Slaget mot försvarsindustrin drabbar företrädesvis mindre orter som Karlskoga, som dessutom drabbas dubbelt i och med kärnkraftsavvecklingen. Redan höga skatter till stat och kommun har höjts, vilket fördyrar boende och företagande. De ekonomiska problem som en gång började ses i glesbygden har efter hand flyttat in till större städer och t.o.m. till residensstäder. Vi ser också begynnande tecken i Stockholm, där vart femte tillfrågat företag räknar med att flytta utomlands under de kommande fem åren. Det är en femdubbling sedan 1993. Den gamla devisen "Hela Sverige skall leva" måste kompletteras med en annan, nämligen: Sverige skall leva. När företags staber och huvudkontor - och för den delen också myndigheter - lämnar länen, försvinner köpare av privata tjänster. Därmed minskar skattekraften och den kommunala ekonomin urholkas. Det gör att beskattningen av dem som bor kvar ökar. Det blir en ond cirkel. Kvar av storföretagen blir i många fall bara rena produktionsanläggningar. De är självfallet viktiga, då de ger många människor arbete, men de är inte samma tillväxtmotorer som de mer kunskapsdrivande funktionerna. Utan fler jobb med stort kunskapsinnehåll kan inte den lokala skattekraften hållas uppe, och de kommunala ekonomierna kommer därmed att fortsätta att urholkas. Socialdemokraterna har skapat ett Sverige som befinner sig i strukturell kris. Det sägs ofta i debatterna att vi genomgår en strukturomvandling, men det stämmer inte. Kanske kan man säga att vi snarare ser en halv strukturomvandling. Vi förlorar de gamla arbetsplatserna, men alltför få nya kan komma i stället. Herr talman! Regeringens regionalpolitiska proposition kommer inte ens i närheten av att kompensera de direkta försämringar för glesbygden som regeringen tagit initiativ till de senaste åren. Regionalpolitiken måste därför fortsättningsvis inriktas på att dels undanröja de socialdemokratiska slagen mot glesbygden, dels stärka skattekraften lokalt genom bästa tänkbara förutsättningar för företagande. Bristerna i förutsättningarna för företagande drabbar glesbygden i särskilt hög grad, där sten läggs på en redan tung börda. Inga regionalpolitiska åtgärder i världen kan kompensera ett bristfälligt näringsklimat. Framför allt är det de små företagens förutsättningar som är eftersatta. Fram till 1995 ökade antalet egenföretagare i landet, för att sedan börja minska. Enligt ekonomen Stefan Fölster minskade antalet företagare med 39 000 mellan 1995 och 1997. Konkurrenskraften styrs av förvärvade komparativa fördelar. Förr var konkurrenskraften styrd av var skogen och gruvorna fanns. I dag styrs den av var kunskapen och den rätta attityden finns. Detta gäller för länder, regioner och städer. Sverige som land fortsätter att förlora i konkurrenskraft. Sedan 1993 har Sverige rasat från 9:e till 17:e plats i det ansedda institutet IMD:s konkurrenskraftsundersökningar. I år har vi passerats av Taiwan och halkat ned från 16:e till 17:e plats. Internationaliseringen gör att världsekonomin som helhet fungerar effektivare. Genom informationstekniken är vi för första gången någonsin på väg att se en teoretiskt fullt fungerande marknadsekonomi. Hindren för information om varor och produktionsförutsättningar minskar, och rörligheten för kapital är total. Om en viss stad eller del av Sveriges land vinner eller förlorar på internationalisering beror på hur väl man lyckas förvärva och bibehålla konkurrensfördelar. Ingen region eller inget land är på förhand vinnare eller förlorare. Ingenting är givet, utan det ligger i våra egna händer. Det är nödvändigt för varje region och stad att finna och förvärva specifika komparativa fördelar. Det finns inte ett och samma näringsklimat i hela landet, utan det finns över 280 olika. Det finns inte en enda nivå på Sveriges konkurrenskraft. Den varierar från kommun till kommun. Därför måste kommunpolitiken inriktas på att stärka den lokala skattekraften genom bästa tänkbara förutsättningar för företagande och kunskapsutveckling. Därigenom kan flyttlasspolitiken på sikt stoppas. Många av de faktorer som påverkar kommunernas långsiktiga konkurrenskraft och därmed också framtidsmöjligheter bestäms lokalt. Den kommunala skattesatsen, skolans kvalitet och samarbete med näringslivet, kommunikationer, förekomsten av snedvridande offentlig konkurrens med privata företag och inte minst de lokala politikernas och tjänstemännens förståelse för företagandets villkor är exempel på detta. Det paradoxala i de senaste årens internationalisering i ekonomin är alltså att den lokala politiken vuxit i betydelse. Att byta namn på bidrag eller skapa nya regionala delegationer, tillväxtavtal eller att fördela pengar enligt annorlunda modeller än tidigare ger ingen växtkraft alls för framtiden. Det leder tvärtom tanken fel - till slutsatsen att staten kan reglera fram tillväxt där staten så önskar och planerar. Herr talman! Informationstekniken kan kompensera för avstånd och ge bättre förutsättningar för företagande och kunskapsinhämtning på mindre orter. Den regionala ekonomiska tillväxten i de regioner som har en stor infokomsektor är dubbelt så hög som i de delar av landet som har minst infokomsektor. Det har en direkt bäring på kommunernas skattekraft. Det finns ett tydligt samband mellan investeringarna i informationsteknik och tillväxt i ekonomi och i sysselsättning. USA ligger i topp vad gäller investeringar i informationsteknik - 12 % av de totala investeringarna - och ligger också i topp i sysselsättningstillväxt, som uppgår till nära 3 1⁄2 %. USA som är så kritiserat av regeringen för så mycket är det land i världen som har bäst fungerande ekonomi, störst ekonomisk frihet och bäst förmåga att producera nya arbetstillfällen. Informationsteknik och kommunikation är numera den starkaste motorn för tillväxt och sysselsättning i ekonomin. Den fysiska infrastrukturen är fortfarande viktig, men inte längre viktigast. Det är oerhört viktigt att politiker på alla nivåer lär sig att förstå den nya ekonomins villkor och agera utefter dessa nya villkor. Året före stod branschen för 16 % av de nya arbetstillfällena. Tre gånger fler svenskar arbetar i dag inom infokomsektorn än i fordonsindustrin. Det är en ny spelplan. Jag skriver mer om detta i min motion A19, som behandlas i dagens betänkande. När Sverige måste ta steget in i IT-samhället blir regeringens svar statlig styrning, ungefär som om uppgiften handlade om att bygga ett visst antal mil ny väg. Regeringens IT-satsningar riskerar att bli ett informationsteknikens svar på Stålverk 80. I stället är statens uppgift att tillse att hela landet får tillgång till bredbandsteknik genom att upphandla tjänsten bredband i de delar där underlaget är för svagt för kommersiella satsningar, om det visar sig finnas sådana. Alltså gäller det att ge förutsättningar för lokal utveckling, inte att styra hur den skall se ut. Utmaningen för att hela Sverige skall leva är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande i landet som helhet och i samtliga dess delar. Det är tråkigt att behöva konstatera att Sverige står svagare nu än när socialdemokraterna tog över. Man bär ansvaret. I riksdagen är man i majoritetsställning ihop med samarbetspartner, i landstingen utom i ett och i en stor del av landets kommuner. Det är dags för socialdemokraterna att ta företagarnas förutsättningar på allvar.

Herr talman! Först och främst vill jag instämma i Kjell Ericssons anförande tidigare i dag. Han redogjorde på ett föredömligt sätt för Centerpartiets syn på de regionala utvecklingsfrågorna. Jag instämmer också i Kjell Ericssons yrkande om bifall till ett antal av de reservationer som Centern står bakom i detta betänkande. Sverige koncentreras. Så kan man kortfattat säga om den utveckling som pågått under en lång följd av år i Sverige. Om man roar sig med att titta tillbaka och titta på statistik och utveckling finner man att befolkningen i Sverige sedan 1975 fram till i fjol ökade med 640 000 människor. Men hur är ökningen fördelad över landet? Ett antal län och regioner har i dag lägre befolkningstal är för drygt 20 år sedan. Enbart i Stockholms län har befolkningsökningen uppgått sedan 1975 till drygt 270 000 personer eller 42 % av hela den befolkningsökning som vi har fått i Sverige. Om man lägger därtill de två övriga tidigare storstadslänen, Göteborgs och gamla Malmöhus län, finner man att tre län under tiden från 1975 till 1997 fått 68 % av Sveriges totala folkökning, medan andra regioner har fått stå tillbaka. Det här är inte bra vare sig för storstäderna eller för de områden som har drabbats. Jag tycker att frågorna om regional utveckling måste engagera hela Sverige, såväl människor som bor i storstadsområden som de som bor i mera glesbefolkade områden. Det är ganska betecknande för den här debatten om regional utveckling i kammaren att det är förvånansvärt glest på Stockholmbänken. Man visar då att de frågorna inte är särskilt angelägna. Jag tycker det är synd. Vi borde se ett engagemang kring de regionala utvecklingsfrågorna även från människor som företräder storstäderna, för det är till gagn för hela landet att vi får en bättre regional balans. Landsbygden blir glesare och åldersstrukturen blir alltmer ogynnsam. Jag tvekar inte att säga att i de mest utsatta områdena i Sverige präglas många byar av de äldre. Det bor mest äldre människor där. För att inte dessa byar och samhället skall dö ut krävs det en befolkningsökning, befolkningsinflyttning och en ökad ekonomisk aktivitet så att dessa byar, samhällen och regioner kan utvecklas. För det behövs det en mer kraftfull politik som inte bara blir ett konto på Näringsdepartementet som kallas Regionalpolitik. Det måste också på sektor efter sektor tas regionalpolitiska hänsyn. Bara det att man får en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel - ett krav som Centerpartiet m.fl. har drivit - vore ett sätt att flytta makten från de centrala verken ut till regionerna. Jag beklagar att de län - t.ex. det län som jag representerar, Norrbottens län - inte har hörsammats i sin vädjan om att få använda de arbetsmarknadspolitiska medlen något friare. Det behövs också långsiktiga beslut, inte kortsiktiga lösningar. Ett sådant långsiktigt beslut har varit det beslut som riksdagen fattade i början av 90-talet om lägre arbetsgivaravgifter i Norrlands inland. Det var från början tänkt att gälla i en tioårsperiod. Nu har inte denna tioårsperiod gått till ända, men nu skall beslutet ändras. Beslutet från början av 90-talet var ett tydligt uttryck för den långsiktighet som måste prägla regionalpolitiska stöd och reformer av skilda slag. I början av 90-talet visste företagen vad som skulle gälla under de närmaste tio åren. Det är en styrka för näringslivet, för enskilda företag, för enskilda företagare och berörda regioner att veta vad som gäller, inte bara idag, i morgon eller nästa vecka utan ett antal år framåt i tiden. Jordbruk, skogsbruk, fiske och företag inriktade på personlig service är viktigt för Norrlands inland. Marknaden i den delen av landet är mycket begränsad på grund av det låga antalet invånare som bor där. Men nu föreslår socialdemokraterna med stöd av moderaterna att detta tioåriga beslut skall upphävas. För vissa näringar - som är något av ryggraden i den här delen av landet - skall man höja arbetsgivaravgifterna med åtta procentenheter. Jag tycker, herr talman, att det är förvånansvärt. Och motiveringen i utskottets betänkande är minst sagt anmärkningsvärd. Jag skulle kunna använda kraftfullare ord, men jag nöjer mig så långt. Man uttalar: "Nedsättning av socialavgifter bör koncentreras till de delar av näringslivet som kan förväntas expandera, som industri och tjänsteföretag med vidareförädling av varor och tjänster". Med den motiveringen har vi i ett utskottsbetänkande fått en av de mest cyniska motiveringar för ett riksdagsbeslut som jag under mina snart 16 år i riksdagen har sett. Man lyfter ut den del av näringslivet i Norrlands inland som är så viktig för att människorna skall kunna bo kvar där. Jag vill ställa en rak fråga till dem som ställt sig bakom detta: Vet ni vad det betyder? Vet ni vad det kommer att få för konsekvenser för berörda regioner? Det kan hända att ni vet det, men ni bryr er kanske inte om de sämst ställda regionerna. Jag har många gånger haft anledning att rikta både beröm till olika partier för deras agerande vid olika svåra beslut. Men när socialdemokraterna tillsammans med moderaterna är med om att höja arbetsgivaravgifterna med åtta procentenheter finns det anledning att rikta stark kritik. Ert agerande är cyniskt och vittnar om ett totalt ointresse för den verkliga glesbygden. Sedan säger ni att det skall satsas på expanderande näringar, det är dessa som man skall prioritera. Men de expanderande näringarna klarar sig kanske utan sänkta arbetsgivaravgifter. Det är de näringar och bygder som har det svårt som man skall stötta, det är inte dem som skall beskattas ytterligare. Jag vill också ha ett svar på frågan: Vad är det som skall expandera i dessa bygder, om inte basnäringarna? Jordbruket, skogsbruket och en del annan lokal serviceverksamhet kommer att ha framtiden för sig. Vad ni gör med ert uttalande är att ni sätter en stämpel: Denna bygd hör inte framtiden till. Jag tycker att ni borde skämmas. Jag har statsministerord på att lantbruk är en framtidsnäring. Jag måste då fråga: Gäller icke denna högtidliga deklaration för hela landet eller skall den bara omfatta vissa delar? Hur är det på den punkten, Berit Andnor? Eller är den stolta deklarationen om att lantbruket är en framtidsnäring förbehållen södra Sverige? För att klara sysselsättningen, lantbruket i Norrlands inland, livsmedelsindustrin och livsmedelsarbetarnas framtid behöver vi också en levande primärnäring. När det sedan gäller sysselsättningen undrar jag hur man bedömer att detta riksdagsbeslut om att höja arbetsgivaravgifterna - om det nu blir riksdagens beslut, än så länge är det bara ett förslag i ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet - kommer att leda till att arbetslösheten kommer att öka i Norrlands inland. Har man gjort någon uppskattning? Har vi för liten arbetslöshet i den delen av landet? Står det för få människor i kö för ett arbete? Eller känns det angeläget att ytterligare beskatta den del av landet så att fler människor får stå i kö för ett arbete? Berit Andnor kanske kan svara på frågan hur hon bedömer att arbetslösheten kommer att öka. Detta kommer också att drabba kvinnorna. Många kvinnor i Norrlands inland har startat företag med inriktning på personlig service. Många kvinnor har också startat företag baserade på produkter som kommer från de areella näringarna. Nu vänder ni dessa glesbygdens kvinnor och företagare ryggen. Moderater brukar vanligtvis tala om skattesänkningar, kanske mer än något annat parti. Men här medverkar man aktivt till att höja skatten. Patrik Norinder, Olle Lindström, Ulla Löfgren och Ola Sundell på Norrlandsbänken brukar vanligtvis skriva artiklar och göra ett och annat uttalande om vikten av att ha låga arbetsgivaravgifter. Jag har förstått det och läst dessa artiklar. Då måste jag ställa frågan: Gäller inte detta den mest utpräglade glesbygden? Eller är det så att man där skall ha höga arbetsgivaravgifter? Är det dessa människor som skall beskattas? Nej, Patrik Norinder m.fl., ni talar i en sak, men i konkret handling går ni motsatt väg. Ni är avslöjade. Ni vill att man skall sänka skatten för högavlönade, för stora aktieägare och för dem som har det bäst ställt, men för glesbygdens företag - jord och skogsbruket, fisket och den typen av verksamhet i Norrlands inland - vill ni nu ha högre arbetsgivaravgifter. Herr talman! Jag vill rikta en uppmaning till dem som hade för avsikt att stödja majoriteten. Tänk om, innan det är för sent! Tänk om, innan ni trycker på jaknappen i dag! Om ni fullföljer detta skapar ni en stor besvikelse i denna del av landet, men det är inte bara där som det kommer att bli högre arbetsgivaravgifter. Det kan också få återverkningar på andra områden. Ta inte den risken!

Herr talman! Låt mig först notera att socialdemokraternas företrädare Berit Andnor inte har begärt replik på ett sådant hårt angrepp som Per-Ola Eriksson gjorde. Jag vet inte riktigt vad det innebär.
Herr talman! Per-Ola Eriksson vet mycket väl att vi försöker att se till helheten i vår politik, att vi har en sammanhållen politik. Under årens lopp har vi alltid hävdat att skatter och avgifter skall sänkas så att människor kan leva på sin lön. Vi vill komma ifrån bidragsberoendet. Att socialdemokraterna nu tar detta initiativ till att ta bort ett företagsstöd ligger i linje med vår politik. Men skillnaden mellan socialdemokraternas och vår politik är att vi samtidigt förbättrar villkoren för jordoch skogsbruket. Vi stöder den Björkska utredningen, och vi sänker avgifter för jordbruket. Jag vet inte varför Per-Ola Eriksson gick så hårt fram här. En orsak kan vara att han har litet dåligt samvete för alla de beslut som han har deltagit i tillsammans med socialdemokraterna. Han har varit med och höjt skatt på diesel för traktorer och skogsmaskiner med i storleksordningen 500 miljoner kronor. Han har höjt avdragsgränsen för eldragning, han har höjt bensinskatten och arbetsgivareavgifterna. Han har varit med på en riktig skattehöjarfest. Är det därför Per-Ola Eriksson nu går så hårt åt de 88 miljonerna som detta rör sig om? Vi har, som sagt, i vår politik en sammanhållen syn på detta och ser till att företagarna får bättre villkor. Det är inte stöd och bidrag som jord och skogsbruket och företagarna i de svaga regionerna behöver, utan de behöver bättre villkor för företagsamhet, Per
Herr talman! Jag tycker att Patrik Norinder blandar bort korten, och det kanske jag också skulle göra om jag vore i hans kläder. Jag tror inte att Patrik Norinder har det så lätt i dag, när han skall vara med och höja arbetsgivareavgifterna. Han blandar in saneringsprogrammet, som har varit nödvändigt för att få Sverige på fötter. I saneringsprogrammet har ingått ett antal skattehöjningar men framför allt besparingar. Patrik Norinder säger att han ser till helheten i politiken. Men nog haltar väl den där helheten ganska betydligt, därför att vad ni tänker göra är att höja arbetsgivareavgifter i den del av landet som har den högsta arbetslösheten, de längsta avstånden, det kallaste klimatet, den lägsta befolkningsandelen och ett fåtal företag. Sedan säger Patrik Norinder att det inte är bidragsberoende han vill ha utan ett sparande. Men ni har ju lagt fram förslag om sänkta arbetsgivareavgifter i andra sammanhang. Jag vill då fråga: Är det att räkna som bidrag att ha lägre arbetsgivareavgifter? När ni har föreslagit lägre arbetsgivareavgifter i andra verksamheter, har det då varit fråga om att skapa ett bidragsberoende? Menar Patrik Norinder på fullt allvar att lägre arbetsgivareavgifter är att skapa ett bidragsberoende? I så fall är det en helt ny definition av lägre skatt på arbete. Patrik Norinder sitter trångt till i dag. Jag avundas honom inte.
Herr talman! Per Ola Eriksson, jag vet inte vem som sitter trängst till av oss två här. När det gäller definitionen av sänkningen av socialavgifterna säger Riksdagens revisorer - och dem skall vi kunna lita på - att sänkning av socialavgifter är ett företagsstöd. När vi tar bort en del företagsstöd, ligger det i linje med vår politik. Det är ju för mycket speciella områden och verksamheter som stöden har införts. Den politik som vi har förordat ser till att jord och skogsbrukarna och företagarna över huvud taget i de svagare regionerna får bättre villkor. De får bättre ekonomiska förutsättningar. De får möjligheter att klara sina företag - möjligheter som Per-Ola Eriksson har varit med om att försämra för företagsamheten. Jag var uppe i Norrbotten för någon vecka sedan. Där har befolkningsmängden och sysselsättningsgraden minskat, trots stora bidrag från staten och trots att det har förts en politik som Per-Ola Eriksson har stött under lång tid. Vi vill ha en helt annan politik, en politik för företagare och företagsamhet. Utan företagare har vi inga företag, och utan företag har vi heller inga arbetstagare. Tänk på det, Per-Ola Eriksson!
Herr talman! Patrik Norinder har svårt att förklara sig, därför att det som var rätt hösten 1991 när det gällde att sänka arbetsgivareavgifterna i Norrlands inland har 1998 blivit fel. Vad är det som har inträffat? Ni var ju med på detta 1991. Dessutom var ni ute i bygderna och försökte ta åt er äran av att arbetsgivareavgifterna sänktes. Men det var då det. Nu skall ni höja dem. Ni har råd med stora skattesänkningar, som ni nyligen har presenterat i en budgetmotion, för de grupper i samhället som har de högsta inkomsterna, de bästa villkoren och som kanske bor något mer centralt. Men ni har inte råd med 90 miljoner i lägre arbetsgivareavgifter till företag i Norrlands inland. Ni skulle ha varit konsekventa, men ni väljer ut vissa företag som inte skall få sänkningarna. Sedan talar ni om, också tillsammans med regeringspartiet, att lantbruket skall vara en framtidsnäring. Patrik Norinder, det här håller inte. En röst på Moderaterna, herr talman, är en röst på högre arbetsgivareavgifter i Norrlands inland. Det är ett mycket tydligt besked.

Fru talman! Det är roligt att få tala inför en så här stor publik. Det var det inte under debatten. Jag välkomnar naturligtvis att åtminstone en av de två norrbottningar som har hört till arkitekterna bakom de gångna årens politik när det gäller arbete och tillväxt deltar i dagens debatt. Det hade varit ännu bättre om det hade varit två, men det är ju inte Per Den politiken tror jag att Per-Ola Eriksson i dag hade tillfälle att höra regeringspartiets talesman, Berit Andnor, lovsjunga som en stor framgång. Jag vill då fråga Per-Ola Eriksson om han också ser det som en stor framgång för den förda politiken att - som jag sade i mitt anförande - det i dag faktiskt är 10 000 färre kvinnor som har jobb i jämställdhetsministerns hemlän än när Börje Hörnlund för fyra år sedan lämnade över ansvaret för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken.
Fru talman! Jag vill till Lennart Rohdin säga att jag beklagar att jag inte hade möjlighet att höra hans anförande. Jag var upptagen av andra aktiviteter här i huset. Men jag skall med stort intresse läsa protokollet. Det är bra att Lennart Rohdin kämpar för sitt län. Jag kan inte de exakta siffrorna för olika län vad gäller sysselsättningsutvecklingen. Jag vet inte hur det är i Gävleborgs län i detalj. Men under de senaste åren har Sverige gått från en ekonomi i svår obalans till en ekonomi i balans och numera överskott i de offentliga finanserna. Det är förstås en mycket stor framgång. Det har krävts uppoffringar av många. Jag beklagar att det parti som Lennart Rohdin representerar inte har varit med och tagit det ansvaret för att få Sverige på grön kvist igen. Sedan kan det vara så att många av de besparingar som vi har varit tvingade till har slagit hårt mot olika grupper. Det vet vi. Det kan ju tänkas att kvinnors sysselsättning i Gävleborgs län har varit mindre god. Jag skall läsa på statistiken, men jag har inte något exakt svar. Säkert kan Lennart Rohdin bättre redogöra för hur det är med hemmasiffrorna. Sammantaget vill jag ändå säga att utan budgetsanering och utan en politik för lägre räntor, låg inflation och fasthet i ekonomin skulle nog Gävleborgs län ha stått sig väldigt mycket sämre i dag än vad länet nu gör. Länet har nu goda möjligheter tack vare att finanserna är sundare. Det kommer också långsiktigt kvinnorna i Lennart Rohdins län till del.
Fru talman! I mitt anförande pekade jag på att SCB:s kvartalsrapport från första kvartalet 1998 visar att över praktiskt taget hela landet och framför allt i samtliga Norrlandslän är i dag betydligt färre människor sysselsatta än för fyra år sedan när Börje Hörnlund lämnade över ansvaret för den förda politiken när det gäller arbete och regional utveckling. Allra mest påtagligt är detta när det gäller kvinnorna. I mitt anförande pekade jag på att i Gävleborgs län, där jämställdhetsministern står överst på riksdagslistan i höst, är läget allra sämst för kvinnorna. Jag tycker därför att det är litet konstigt att man kan se det som en stor framgång för den förda politiken att det är färre jobb nu än det var när Centerpartiet och Folkpartiet tillsammans verkade för fler jobb i det här landet. Jag tror i och för sig att Per-Ola Eriksson innerst inne håller med mig om detta. Jag tror kanske t.o.m. att han är mer bekymrad än vad regeringspartiets företrädare var över hur illa de gångna fyra åren har slagit mot kvinnors sysselsättning i hela Norrland.
Fru talman! Jag börjar förstå att Lennart Rohdin är ute efter att jag skall sätta betyg på honom och Ulrica Messing. Jag tänker inte gå i den fällan. Jag skall inte betygsätta vare sig den ena eller den andra. Om Lennart Rohdin känner behov av att föra debatt med den minister som har ansvar för jämställdhetsfrågor finns det rikliga möjligheter i andra sammanhang. Får jag bara säga att jag har mycket stort förtroende för Ulrica Messing som person och som politiker. Sedan skall vi komma ihåg att 90-talet har inneburit betydande besparingar i ekonomin. I vissa delar av landet har det kanske slagit hårt beroende på att kommuner och landsting har tvingats spara. Det har varit obalans i kommunernas ekonomi. Besparingarna har självfallet slagit hårt mot skolan, vården och omsorgen, där väldigt många kvinnor också arbetar. Det är just mot den bakgrunden, när vi ser att det finns pengar, som vi har satsat kraftiga resurser sedan 1997. Vi fortsätter under 1998 och bygger vidare under 1999 och 2000. Och det är bra. Jag är också glad över att konstatera att Folkpartiet till sist hamnade rätt i frågan och gav Centern och Socialdemokraterna stöd för de satsningar som görs på kommuner och landsting. Jag läste ett uttalande för en tid sedan från ledaren för det parti som Lennart Rohdin representerar. När vi gick ut och sade att vi ville ge mera pengar till vården, skolan och omsorgen var Lars Leijonborg tveksam till om det behövdes mera pengar. Man har nu kommit på bättre tankar och biträder dessa medel. Jag tycker att det är bra. Om Lennart Rohdin inte tror mig, kan han läsa en tidning som varje vecka kommer i våra fack, Nu, som har partibeteckningen m. Där finns ett uttalande från Lars Leijonborg om att han har kommit på bättre tankar. Det gör att vi nu också kan värna om kvinnornas sysselsättning.

Fru talman! Under de senaste åren har skogslänen förlorat ungefär 31 000 invånare. Under det föregående året rörde det sig om ungefär 13 000 invånare. Det är klart att det här är en kris för regionalpolitiken. Jag tycker inte heller att den på något sätt är förvånande. I början av 90-talet gjordes rätt stora satsningar på storstadsområdena för att dessa skulle bli starka regioner i konkurrens med Europeiska unionens motsvarande regioner. Det storsatsades på E 4, E 6 och E 3, på Öresundsbro, Dennispaket, Adelsohnpaket, snabbtåg, forskning, högskolor, kultur osv. I stort sett rörde det sig om ungefär 100 miljarder kronor. Det är klart att detta har gett bättre förutsättningar för dessa storstadsområden, som man har hoppats skulle bli drivkrafter för en tillväxt som skulle komma också andra landsdelar till godo. Så har dock inte blivit fallet, utan det har i stället gått bakåt. Om vi ser på de regionala obalanserna i delar av Europa där man inte har satsat på regionalpolitik på det sätt som de nordiska länderna gjort sedan början av 60-talet, finner vi att de regionala obalanserna där är ofantligt mycket större. Om vi delar upp Europa i regioner om ungefär en miljon invånare, visar det sig att de svagaste regionerna har en BNP per capita som är ungefär en tredjedel eller en fjärdedel av de rikaste regionernas. I Sverige är motsvarande skillnad 10 Mot den bakgrunden kan man säga att satsningarna på offentlig verksamhet och regionalpolitik har varit relativt framgångsrika, även om det nu har förekommit bakslag. medlemskapet basunerades det i Riksskatteverkets broschyr ut att vi skulle fortsätta med vår egen regionalpolitik och att Sverige dessutom skulle få 13 miljarder kronor extra i regionalstöd under den första perioden. När vi nu läser vad som står på s. 62-63 i betänkandet låter det annorlunda. Nu bestäms stödområdesindelningen av EG-kommissionens regler, och det framhålls att riksdag och regering har mycket begränsade möjligheter att påverka detta. Dessutom har, på grund av olika trögheter, det verkliga återflödet av pengar blivit långt mindre än vad man lovade det svenska folket före folkomröstningen. Enligt den redovisning som vi har fått i EU nämnden rör det sig om totalt 15-16 miljarder lägre återflöde än vad man hade utlovat från början. Kommissionen bestämmer inte bara stödområden utan också vilken typ av stöd som kan godkännas och vilka stödnivåer som är acceptabla. Trots att Sverige före EU-medlemskapet i EU-anpassningens anda krympte regionalpolitiken, tycks det nu inte räcka. Jag har därför svårt att förstå utskottsmajoritetens flata accepterande av denna strävan att detaljreglera den nationella regionalpolitiken. Självfallet måste Sverige under hänvisning till subsidiaritetsprincipen kunna föreslå att beslutsmakten blir mer nationell. Inte är det väl tänkt att EU:s lagstiftning skall vara oförändrad i evighet? Vi bör också beakta att kritiken från EU:s egen revisionsrätt och Riksdagens revisorer av strukturfondsverksamheten är tämligen hård. När det gäller yrkandena från flera motionärer om återföring av en del av avkastningen från vattenkraftsvinster är utskottsmajoritetens huvudargument att förslagen tidigare avvisats. Någon sakargumentation förs inte. Resurserna till regionalpolitiken skall tas ur de samlade resurserna, heter det. miljoner kronor per år regleras sedan lång tid tillbaka av vattenlagen. Staten har accepterat principen att man har rätt till viss ersättning för de förluster som vattenkraftsutbyggnaden har medfört i vissa områden. Det är länge sedan reglerna för bygdemedel senast sågs över, och riksdagen kunde här ha tagit ett initiativ, men utskottet väljer att inte ens argumentera. Enligt rapporterna från skogsvårdsstyrelserna och den särskilda utvärdering som gjorts av skogspolitiken är det uppenbart att skogsvårdsåtgärder som röjning och förstagallring kraftigt har minskat i privatskogsbruket. Också skogsodling och upprustning av restskogsarealer har minskat. Detta beror på att sådana åtgärders lönsamhet faller ut kanske först efter flera generationer. Det innebär också att man i framtiden kommer att ha en låg timmerandel, glesa skogar och dålig lönsamhet. Därmed kan också miljömålen drabbas. Jag föreslår därför i motion A45 att arbetsmarknadsmedel skulle kunna användas i större utsträckning inom skogsvården i samfinansiering med privata intressen för att få upp skogsvården till en rimlig nivå. Utskottet avfärdar detta bara med att sådant redan kan förekomma, men det går ju inte på grund av de volymmål som anges i dagens arbetsmarknadspolitik. Eftersom Norrbottens län inte haft nog med arbetsplatser för att nå upp till dessa volymmål, har man i själva verket fått skicka tillbaka ca 350 miljoner kronor av arbetsmarknadsmedel som skulle ha kunnat användas till sysselsättningsbidrag inom skogsvården. Också här hade det funnits utrymme för ett ställningstagande från utskottet för att markera att man måste få till stånd en effektivare användning av dessa medel. Det är alldeles uppenbart att i en öppen marknadsekonomi som den som vi nu genom den inre marknaden är en del av skapar ett tryck som kan ge ökade regionala obalanser. År 1985, när beslutet om den inre marknaden fattades, konstaterade den regionalpolitiskt ansvarige i EU, Peter Schmidhuber, följande: "Skapandet av den inre marknaden med borttagande av fysiska tekniska och skattemässiga barriärer som ännu existerar mellan länderna kommer tveklöst att ge upphov till dynamiska effekter som stimulerar tillväxt, men också hotar regioner som inte kan svara med tillräcklig kraft." Jag tycker att detta är en utmärkt formulering, som innebär att regionalpolitiken måste intensifieras. Det bästa med propositionen och betänkandet är kanske att vi förhoppningsvis får en ordentlig utredning om den framtida regionalpolitiken.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 48 under mom. 27. Per-Ola Eriksson efterlyste människor från storstäderna här i debatten, och jag kan tala om att det nu står en stockholmare i talarstolen och pratar om regionalpolitik. Tidigare har vi haft ett huvudanförande av en göteborgare, och efter mig kommer en norrländska. Fru talman! I propositionen Regional tillväxt - för arbete och välfärd ges en vision om kulturell utveckling och ökad tillgänglighet. Bra! Äntligen ett erkännande av att kultur är en betydelsefull faktor för regional utveckling. Som Miljöpartiet ser det är också kulturpolitik en del av arbetet för ett bättre samhälle. Det gäller utbildning, fritid, vård, boende och arbete. Kulturpolitik inverkar självfallet även på planering och utformning av den fysiska miljön, landskapsvård, miljövård och kulturvård. Nu betonar regeringen att en rik och stimulerande kulturmiljö och ett rikt kulturutbud är viktiga konkurrensmedel för en regions attraktion. Detta är, fru talman, musik i våra öron. Många småföretag har direkt anknytning till kultursektorn. Exempelvis skulle en kraftfull satsning inom byggnadsvården innebära arbete för projektörer, byggnadsarbetare, antikvarier, byggfirmor, entreprenörer. Kunskap om ett miljöriktigt förhållningssätt inom byggsektorn skulle få en chans att utvecklas. Områden att prioritera där en satsning kan få avgörande betydelse för ett samhälles fortlevnad är fäbodar, samisk bebyggelse, vissa gamla industrimiljöer, fiskelägen och jordbruksbyggnader som t.ex. gamla smedjor och lador. Men det finns så mycket mer. Gammal kunskap behöver integreras med vårt nya sätt att leva med miljöriktiga och estetiskt förankrade nya och gamla former. Fru talman! Var finns då förslaget till sysselsättningsfrämjande åtgärder inom detta område? Vi kan inte se det. 1 miljon av utskottets 50 miljoner skulle ge arbete med att fantastiskt mervärde i kringeffekter, ökad kunskap, skönhet och glädje över hela landet. Riksantikvarieämbetet har ett program som kostar omkring 700 miljoner. Satsa åtminstone den summan. Vackra ord bör följas av kronor och ören. I propositionen lyfter regeringen fram lokala och regionala utvecklingsprojekt för teater, dans, musik, litteratur och bildkonstnärer. Regeringen lyfter också fram museiområdet som ett exempel på att stärka den regionala utvecklingen. Dessa projekt skall skapa förutsättningar för en bärkraftig kulturell infrastruktur. Det är bra! säger Miljöpartiet. Men vi vill också i sammanhanget påpeka det olämpliga i att förändra bidragssystemet så att statligt stöd dras in till förmån för projekt som beslutas på central nivå. Det kallar vi centralisering. Kunskaper om konstnärer och konstutövandet finns främst lokalt i län och region. Det är också lokalt som samarbetsprojekt skall utvecklas. Vi vill också påtala det klart olämpliga i att dra in pengar från landets länsmusik. Det leder också till centralisering och tvingar frilansande musiker till huvudstaden, Göteborg och Malmö. Det är en tvärtompolitik mot stipulerad intention. Fru talman! Miljöpartiet vill tilldela skolan dess rättmätiga roll som vår i särklass största kulturinstitution. Kommunala musikskolor och kulturskolor har en avgörande betydelse för om barn får möjlighet att spela ett instrument, spela teater, dansa, m.m. Denna möjlighet måste ges oavsett var de bor i landet. Då vi i dag talar om integration i samhället vill Miljöpartiet framhålla att sång, musik och dans inte bara är gränsöverskridande i vårt inre utan även bär med sig ett överskridande av gränser när det gäller vår etniska bakgrund, ålder och kön. Den som nu inte förstår vad jag menar tycker jag skall besöka Berwaldhallen i kväll där det är premiär på ett unikt folkmusiksamarbete. En del säger, fru talman, att de arbetar för fred med ett EU-projekt som försvaras med polis och taggtråd. Folket tycks vara dess fiende. En del arbetar med fred tillsammans med folket och de olika folkens musiktraditioner. De skapar tillsammans delaktighet i honnörsord. Gissa vilket projekt jag tror har bestående värde för framtiden! Folkmusikfesten drar sedan vidare till Skarpnäck, Tensta, Falun, Siljan och på en mängd ställen över hela landet under sommaren. Det går bara inte att missa. Fru talman! I dag anses musik vara den konstform som når flest människor. Som nummer två kommer film. Miljöpartiet vill framhålla vikten av att vi i Sverige utvidgar möjligheterna för fler att göra egen film. Genom att göra det möjligt för oberoende filmare att utvecklas kan vi öka grunden för en produktion av svensk kvalitetsfilm. Miljöpartiet föreslår också att en oberoende utvecklingsfond bildas i syfte att öka kompetens och filmtradition i hela landet.

Fru talman! För ett tiotal år sedan myntades begreppet: Hela Sverige skall leva!

Det handlar med andra ord om att verkligen satsa på att hela Sverige skall leva. Jag hoppas naturligtvis att det skall leda till att de ungdomar som i dag växer upp i mitt hemlän skall kunna resa ut i Sverige och Europa och även till andra delar av världen för att utbilda sig och skaffa sig erfarenheter, men att de sedan om de så önskar skall kunna återvända till hemorten för att arbeta på samma sätt som vi i min generation hade möjlighet att göra. Satsningar på infrastrukturområdet har alltid haft stor betydelse för regionalpolitiken. De satsningar som görs från regeringens sida är positiva liksom satsningarna på utbildningsområdet och glesbygdsoch landsbygdspolitiken. Det är dessutom med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att bl.a. vårt län ges möjlighet att bedriva försöksverksamhet med friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel. Infrastruktursatsningar på vägar och järnvägar är positiva för oss som bor i de glesare befolkade delarna av landet. E 4:an, som går längs kusten genom vårt län, är pulsådern för trafiken till Norrland. På några ställen finns mycket besvärliga flaskhalsar som leder till köbildning, farliga omkörningar och alltför ofta svåra trafikolyckor med dödsfall som följd. En mycket besvärlig sträcka har varit förbifarten i vårt nordliga grannlän Västernorrland. Det är därför positivt att regeringen tidigarelägger förberedelsearbetet för en ny förbifart vid Sundsvall. För närvarande pågår ombyggnad av sträckan Söderhamn-Enånger vilken beräknas blir klar år 1999 eller tidigt under år Hudiksvall där ombyggnaden i Vägverkets nationella plan beräknas påbörjas år 2002. Vi anser att även detta projekt borde tidigareläggas så att det startar år 2000, vilket skulle innebära att hela sträckan åtgärdades i ett sammanhang. En i sin helhet ny och ombyggd E 4 utefter södra Norrlandskusten har stor betydelse både för regional balans och för trafiksäkerheten. Den nya förbifarten vid Sundsvall skulle på ett naturligt sätt falla in och fullständiga E 4:ans nödvändiga standardhöjning. Andra flaskhalsar längs E 4:an finns på sträckan Hedeby-Uppsala. De innebär ökad miljöbelastning, minskad trafiksäkerhet och förlängda transporttider. Ombyggnaden av sträckan bör ha hög prioritet liksom utbyggnaden av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gamla Uppsala och Gävle. Gävleborg, som är ett mellanlän, behöver alla möjliga infrastrukturåtgärder för att trafiken norröver skall flyta på ett bra sätt. En bra infrastruktur kommer också att innebära att den tillgängliga arbetsmarknaden ökar för människorna i vårt län. Regeringen aviserar även en tidigareläggning av snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm och Östersund. Det är ett utmärkt och efterlängtat förslag vad gäller vårt län men på en punkt råder det oklarhet. Det handlar då om vilken sträckning som snabbtågsförbindelsen mellan Gävle och Östersund skall ha. När vi studerat Banverkets förslag till snabbtågsanpassning på sträckan Stockholm-Östersund har vi tolkat det så att det är sträckningen Stockholm-Gävle När SJ yttrade sig till Banverket betonades angelägenheten av att snabbtågsanpassningen sker över Östersund via Sundsvall. En sådan sträckning skulle gå stick i stäv med andan i propositionen. Det handlar ju där om en regional tillväxt för inlandskommunerna och för utsatta delar av vårt land. Den förbättring av utvecklingsmöjligheterna för våra inlandskommuner Bollnäs och Ljusdal som skulle bli följden av snabbtågsutbyggnaden - om denna beslutas enligt Banverkets förslag - raseras om avsikten är att köra tåget via Sundsvall. Vi menar därför att riksdagen tydligt bör markera att snabbtågsförbindelsen på sträckan Stockholm-Östersund skall gå via Norra stambanan. Vidare är det mycket positivt att regeringen avser att avsätta 1 500 högskoleplatser för distansutbildning och decentraliserad utbildning, främst inom stödområde 1 och på långt avstånd från universitet och högskola. Det gäller då också IT-baserad distansundervisning inom områden som är särskilt angelägna ur regionalpolitisk synvinkel och där utbildningen inte kan väntas komma till stånd på annat sätt. Decentraliserad utbildning och distansutbildning är av mycket stor betydelse för ett län som vårt. Fru talman! Regeringens satsning på kunskapslyftet har varit mycket framgångsrik och har bl.a. lett till att kvinnor som friställts i kommuner och landsting har påbörjat en vidareutbildning för att ha möjlighet att konkurrera på den framtida arbetsmarknaden. Problemet för dessa kvinnor är att de, efter att ha läst in gymnasiekompetens på hemorten, inte har möjlighet att fortsätta med högskolestudier eftersom deras familjeförhållanden ofta gör det omöjligt att flytta. T.o.m. den traditionella distansutbildningen kan vara problematisk att genomföra. Med dagens teknik är det nu möjligt, för att nå de stora grupperna ortsbundna vuxna i framför allt glesbygd, att flytta högskolan till studenterna - inte tvärtom. I början av 1990-talet inleddes ett försök bland kommunerna i Hälsingland för att ge utbildning via videokonferenser. I dag ingår ett femtiotal kommuner - det gäller då i stort sett hela landet - i samarbetet. Vi har kunnat konstatera att distansutbildningar förlagda till lokala studiemiljöer når nya målgrupper som traditionellt inte påbörjar högskolestudier. För två tredjedelar av de studerande har studiecentrum varit inkörsporten till högre studier. Det har, som jag tidigare sagt, gällt ortsbundna vuxna, yrkesarbetande som behövt höja sin kompetens, kvinnor och unga människor som kommer från hem som saknar högskoletradition och som det i allmänhet varit svårt att rekrytera till traditionell högskoleutbildning. Vi förutsätter att ytterligare resurser, i form av högskoleplatser avsatta för distansutbildning, på sikt också kommer vårt län till del så att vi i samverkan med Delegationen för IT-baserad distansutbildning och Utvecklingscentrum i Härnösand kan vidareutveckla modeller för behovsanpassad distansutbildning. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande och till regeringens förslag om regionalpolitiska satsningar som kommer att innebära att näringslivet i alla delar av Sverige får möjlighet till en positiv utveckling.

Fru talman! Agneta Brendt tog bl.a. upp frågan om den påskyndade snabbtågsförbindelsen Stockholm-Östersund. Jag konstaterar att vi är rörande överens i den frågan. Två, kanske rent av tre, av oss här på länsbänken har i olika debatter med kommunikationsministern försökt att få ett entydigt besked från regeringen i den frågan men det har inte gått att få ett sådant besked. På t.ex. frågan om detta med att snabbtåget skall stanna i Gävleborgs län fick vi för någon vecka sedan svaret: Ett snabbtåg som stannar för ofta är inget snabbtåg. Detta är väl något illavarslande. Nu säger Agneta Brendt, i likhet med många andra motionärer på Gävleborgsbänken, att det är önskvärt att få ett klart uttalande från riksdagens sida om att den här snabbtågsförbindelsen skall gå längs Norra stambanan och att snabbtågen skall stanna på lämpliga ställen, bl.a. i Gävleborgs län. På den punkten säger utskottsbetänkandet ingenting. Däremot finns det i utskottets betänkande en reservation från Kjell Ericsson och Elver Jonsson som är väldigt tydlig på den punkten.

Fru talman! Först några kommentarer. Det är alldeles uppenbart att ingen i denna kammare har läst Storstadsutredningen. Då hade man nämligen vetat att de allra största problemen, den allra största utsattheten och den allra största arbetslösheten inte finns i Norrlands inland, utan i Stockholms, Göteborgs och Malmös utsatta förorter. Detta ger debatten en viss relief. Man går också ifrån själva grundproblemet, nämligen att vi befinner oss i det nya Fattigsverige. I EU är det bara Spanien, Portugal och Grekland som har ett lägre välstånd än vi i Sverige. Vi har ramlat ned till artonde plats i OECD:s välfärdsliga. Sådant sker naturligtvis inte utan att det får konsekvenser. Sedan 1970 har Sverige halkat efter rejält när det gäller spetskompetensen. Svenska produkter har i dagens situation ett alldeles för lågt kompetensinnehåll och för lågt förädlingsvärde. På världsmarknaden konkurrerar vi med låga priser och därmed med låga löner och, i slutändan, med arbetslöshet. Det var emellertid inte för att säga detta som jag begärde ordet. I stället ville jag ta upp en annan form av regionalpolitik som av utskottet har lagts in i det här betänkandet. I reservation 108 tas nämligen frågan om Öresundsregionen upp. Öresundsregionen är en sammanhängande region delad av en nationsgräns, vilket skapar påtagliga problem. De olika delarna av Öresundsregionen sammanvävs alltmer. Om två år står bron mellan Malmö och Köpenhamn färdig, och planeringen för en tågtunnel mellan Helsinborg och Helsingör har redan börjat. I den här regionen bor sammantaget över nationsgränsen 3,2 miljoner människor. Här växer nu fram ett 130 000 studenter och en utveckling som blir alltmer virtuell. Vi håller på att få en gemensam storflygplats och vi håller på att skapa nya industriområden på ömse sidor om fästena på Köpenhamn-Malmö-bron. Vi skapar en integrerad kollektivtrafik där tågen går från Simrishamn till Helsingör och från Helsingborg till Köge. Här kommer det naturligtvis att uppstå helt nya möjligheter att skapa Europas femte K-region, vilket vore bra för hela landet. Men här finns det också behov av möjligheter att skapa planeringsorgan som med kraft kan ta fatt i den fysiska planeringen för hela regionen och för trafikplaneringen för regionen och som kan ordna med exempelvis fritt sökande till skolor, förskolor och sjukvård tvärs över nationsgränsen. Jag har inga färdiga lösningar, fru talman. Jag har därför inte heller något yrkande. Men jag tycker ändå att det är viktigt att den här frågan väcks. Den kommer att bli alltmer aktuell under de kommande åren.

Fru talman! Det går snabbt undan här på eftermiddagen. Dagens debatt om regionalpolitiken handlar ju i grunden om huruvida Sveriges riksdag och regering skall förmå leva upp till de stolta deklarationer som företrädare för alla partier i passande sammanhang använder sig av om att hela Sverige skall leva och utvecklas. Per-Ola Eriksson utvecklat argumentationen för partiets synpunkt i de här frågorna. Jag vill börja med att instämma i deras tidigare anföranden. Flera andra talare i dagens debatt har tagit upp den mycket allvarliga situation som stora delar av vårt land befinner sig i när det gäller arbetslöshet och utflyttning. Det är ett fåtal län som under senare år har tagit hand om befolkningsökningen medan stora delar av Sverige blöder. När Bertil Persson nu som moderatföreträdare talade om att storstäder också har problem, noterade jag att moderaterna försöker att sitta på alla stolar samtidigt. Tidigare i dag hade vi ju lyssnat på Patrik Norinder som talade väl om regionalpolitiken och om behovet av att samhället tar ansvar för att hela Sverige skall kunna leva - inklusive Norrlands inland. Det är naturligtvis alltid roligare och lättare att tala om framtiden, om vad man vill göra, om vilka visioner man har för att utveckla samhället. Men det är tyvärr också nödvändigt att först ta till sig den sanna, om än aldrig så smärtsamma, bilden av hur verkligheten och utvecklingstendenserna ser ut. Då är det dessvärre så att många län och landsdelar nu har en situation som är likartad med, för att inte säga värre än, de mest dystra åren på 60-talet. Det var då AMS i Norrland uppfattades som en förkortning av uttrycket "Alla måste söderut". Det här har belysts av många talare i dag. I årets första nummer av Norrländsk Tidskrift belystes det här på ett väldigt tydligt sätt. Man konstaterar där att Norrlandslänen är de län som främst har drabbats av den utflyttningsvåg som vi har sett under 90-talet på samma sätt som under 60-talet. Norrländsk Tidskrift konstaterar att det på fem år har blivit nästan 20 000 färre norrlänningar. Det är, som någon tidigare konstaterat, två tre storstadsområden som tagit hand om befolkningsökningen. Därmed inte sagt att det inte också finns problem i storstadsområdena. Det finns det självklart. Det skall vi ta till oss. Men det är inte samma typ av undersysselsättning. Det är mer av sociala svårigheter, social misär, som finns i förortsområdena. Det är fel, tycker jag, att ställa upp en motsättning mellan storstadsutveckling och landsbygdsutveckling. Det är egentligen två sidor av samma mynt. En stark befolkningskoncentration i storstäderna ger ju problem i miljön. Det behövs nya vägar. Det kommer till nya, stora, snabbt uppbyggda förortsområden som inte förmår att ta hand om människor på ett sätt som är acceptabelt. Sedan har vi den andra sidan av myntet i de delar av landet som dräneras på människor och företag. Där har vi outnyttjade resurser. Det är egentligen en enorm kapitalförstöring som de landsdelarna utsätts för. Det drabbar naturligtvis hela folkhushållet. Det är skolor som inte används, affärer som inte används och det är vägar och annan infrastruktur som inte kommer till användning. Alla borde ändå tycka att detta är angelägna frågor. Jag skulle vilja anknyta till det som Patrik Norinder sade som företrädare som Moderaterna. Jag tror inte att det finns en enda moderat kvar i kammaren som kan svara. Man kanske inte är så intresserade av frågan när det kommer till kritan. Men det är betecknande att Moderaterna nu när det gäller just möjligheterna att stötta upp företagsamheten i Norrlands inland, går armkrok med Socialdemokraterna för att ta bort den reducering av arbetsgivaravgiften som har gällt i Norrlands inland tidigare. Man är alltså beredd att höja arbetsgivaravgifterna - det parti som annars talar om vikten av att sänka skatter och avgifter. Nu ger man Socialdemokraterna stöd för att höja arbetsgivaravgifterna. Det drabbar Norrlands inland och företagsamheten där. Det vore intressant att höra litet mer utvecklat från Moderaternas sida och gärna från Patrik Norinder - han är ju partiföreträdare i den här frågan - hur man kan motivera denna skattehöjning. För det är en skattehöjning när man höjer arbetsgivaravgifterna igen på det här sättet. Detta med Gävleborgs situation har en del talare tidigare här i dag tagit upp. Lennart Rohdin från Folkpartiet hade många goda exempel på hur Gävleborgs län är väldigt hårt drabbat av arbetslöshet och befolkningsutflyttning. Bara under det senaste året minskade befolkningen i Gävleborgs län med mer än Då är det självklart viktigt att vidta motåtgärder. Det som jag och många andra har lyft fram i motioner och interpellationer här i kammaren, är t.ex. bra infrastruktur. Det handlar om vägar - länsvägar, enskilda vägar, järnvägar och annat - som måste hålla god standard. Det är många här i kammaren som tidigare i dag har berört de här frågorna. Men jag tar upp dem i alla fall. Det finns en del oklarheter som står kvar. De gäller t.ex. E 4:an som nu byggs ut längs Norrlandskusten. Det vore naturligtvis väldigt klokt att göra det här sammanhållet på ett bra sätt så att det inte blir flaskhalsar kvar. Därför har jag och flera med mig motionerat om att fullfölja E 4-bygget i de delar där det finns flaskhalsar kvar, t.ex. genom Hälsingland och på sträckan Enånger-Hudiksvall, som riskerar att bli kvar några år till som en flaskhals på E 4:an. När det gäller järnvägen har vi den bit som Agneta Brendt som den senaste av talarna här var inne på. Det gäller sträckan mellan Uppsala och Gävle. Där är det angeläget att snarast möjligt få till dubbelspår. Annars blir det en flaskhals både för Ostkustbanan och för Norra stambanan. Det som jag ändå skulle vilja understryka särskilt är den ambition att få i gång snabbtågstrafiken på Norra stambanan som flera talare har varit inne på. Det har vi vid ett flertal tillfällen haft interpellationsdebatter med kommunikationsminister Ines Uusmann om här i kammaren utan att få några rejäla besked. Det vore väldigt värdefullt att få det i dag när vi pratar om regionalpolitiken här i kammaren. Det vore ju oerhört förödmjukande - provocerande - mot Gävleborgs län och befolkningen i länet om man rustar banan och sätter i gång snabbtågstrafiken inom några år men inte stannar på de stora stationer man passerar - typ Bollnäs och Ljusdal - som är belägna längs Norra stambanan. Det vore värdefullt att få ett besked av någon företrädare för Socialdemokraterna, åtminstone någon länsföreträdare. Agneta Brendt talade ju t.ex. väl om detta. Hur kommer man att rösta i dag? Det finns en reservation nr 20 från Centerpartiet och Folkpartiet där vi tar fasta på det här. Det finns naturligtvis alla möjligheter att rösta på den motionen för Agneta Brendt och andra som talar väl i de här frågorna. Men jag är rädd för att man när sanningens minut kommer - och det är sanningens minut i dag när kammaren tar upp de här frågorna - ändå inte röstar för de här frågorna. Slutligen, fru talman, vill jag säga några ord om vikten av ett bra företagsklimat. Företagarna i länet, Gävleborgs län, har på ett positivt sätt försökt att penetrera den här frågan och komma med konkreta förslag om hur man kan skapa ett bättre företagsklimat för att säkra arbete och utveckling i Gävleborgs län. Regeringen går nu ett litet steg på vägen i den proposition som man har lagt fram. Man talar om möjligheter till s.k. frizonsförsök eller försöksområden. Jag tycker att det finns skäl, och det har jag utvecklat i en motion till riksdagen, att gå betydligt längre för att avreglera och ta bort onödig byråkrati och bestämmelser som hämmar företagarnas utveckling. Det vore värdefullt, tycker jag, om riksdagen kunde samla sig till att gå några steg ytterligare på den här vägen för att stödja ett bra företagsklimat, kanske i synnerhet i de områden av landet som är hårdast drabbade av arbetslöshet. Jag ser att min taletid rinner i väg. Jag skulle ha sagt några ord om distansutbildningen också - där har Centerpartiet i sin motion krävt att flera distansutbildningsmöjligheter skall komma till stånd - men för tids vinnande gör jag inte det nu. Fru talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation nr 20 om Norra stambanan och tågförbindelsen

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Bengt Hurtigs tidigare anföranden. Jag har gått upp i debatten därför att jag har skrivit en motion som i första hand handlar om utvecklingen av Västerbottens län med utgångspunkt i regeringens proposition. Jag skulle vilja börja med att litet grand kommentera de uppgifter som DN har redovisat i dag. Där ser det ut som om Västerbottens län skulle gynnas av det regionalpolitiska stödet. För det första kan man tycka att det är märkligt att Stockholm över huvud taget nämns som ett län som får del av regionala satsningar. Det är ju den mest centrala regionen i Sverige. Det visar ju att de siffror som redovisas i tidningsartikeln bara säger en liten del av sanningen, dessutom en missvisande och inte särskilt relevant del eftersom siffrorna redovisar alla resurser som satsas som har regional betydelse. På så sätt har anslaget till Umeå universitet kommit att redovisas som ett regionalpolitiskt stöd, och det är ju litet märkligt. Som jag har redovisat i min motion är Västerbottens län mycket komplext med mycket stora inomregionala skillnader. Vi utgör 13 % av Sveriges yta men har knappt 3 % av befolkningen. Av de 15 kommuner som vi har i länet har 5 kommuner mindre än 4 000 invånare. Vi har en kommun, Sorsele kommun, som i länsstyrelsens befolkningsstatistik redovisas ha noll invånare per kvadratkilometer eftersom det är så få som bor där. Samtidigt expanderar Umeåregionen väldigt mycket. Umeå kommun har över 100 000 invånare. Den är störst i Norrland. Samtidigt har vi landets minsta kommun, Bjurholm, med 2 820 invånare vid det senaste årsskiftet. Det säger sig självt att varje investering blir stor i kronor räknat per invånare om man skall slå ut det i en sådan kommun eller i ett sådant län. För det andra saknar man i tidningsartikeln en redovisning av EU-medlemskapets regionala kostnader. Detta är litet intressant eftersom EU-parlamentarikern Sören Wibe just i dag har presenterat en rapport där han har gått igenom konsekvenserna och effekterna ur regional synvinkel. Han konstaterar att typiska glesbygdslän har hamnat i botten av listan över hur det regionalpolitiska stödet och de andra stöden från EU slår. För Västerbottens del betyder det att vi har förlorat en miljard kronor under de senaste tre åren. Det är ju ganska stora siffror. I sitt material har han inte heller tagit med den delfinansiering av stöden som krävs. Kommuner och landsting måste satsa pengar för att få del av de regionala medlen. Detta betyder att den s.k. stora regionalpolitiken, dvs. satsningarna inom offentlig verksamhet, urholkas. Det har vi sett flera exempel på. Jag kan dra många paralleller och exempel från min egen kommun, Vännäs, som har förlorat väldigt mycket på grund av EU-medlemskapet. Det är närmare bestämt 27 miljoner. Det är ganska mycket för en liten kommun. För det tredje tar man inte heller upp de nationalinkomster som genereras i Norrlandslänen. Sven Bergström var inne litet grand på vad Norrlandsförbundet har tagit upp. Jag kan bara komplettera och säga att den här synen på Norrlandslänen eller glesbygden som stödberoende bottnar i en felsyn. Den kan möjligen bero på okunskap, men den kan också vara avsiktlig. Årtionden av exploatering har genererat miljardinkomster till landet. Jag har några exempel som kan belysa det. Västerbottens län svarar för 20 % av landets totala vattenkraftsproduktion - ca 10 % av den totala elproduktionen. Det har vi bl.a. tagit upp i reservation nr 13 som handlar om återföring av vinster från vattenkraften. När det gäller gruvdrift och mineralhantering svarar Västerbottens län tillsammans med Norrbotten för 99 % av svensk mineralproduktion till ett värde av ca 15 miljarder kronor. Om man tar ett ännu vidare grepp sker drygt 45 % av produktionen av massa och papper i de sju Norrlandslänen. Det som man ibland litet föraktfullt kallar stöd, dvs. regionalpolitik, är ju egentligen en återbetalning till regionen för de värden som har skapats där. Fru talman! Sammantaget har de andra Norrlandslänen och även Västerbottens län, som jag har tagit upp i min motion, mycket bra förutsättningar bara man har en helhetsyn på politiken och ser till att man kompenserar för de värden som skapas så att man får en rättvis fördelning inom Sverige och inom olika regioner.

Fru talman! Det är en rad åtgärder som diskuteras i anslutning till frågan om att stimulera en regional och lokal utveckling. Det berör de flesta politikområden. Det är väl uppenbart att för att samhället i olika skepnader med framgång skall kunna möta strukturomvandlingen krävs en genomarbetad strategi. Det krävs flexibilitet, hög åtgärdsberedskap och samarbete över sektorsgränser. Jag skall något beröra situationen för kommunerna på det småländska höglandet, dvs. Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. De befinner sig i en situation där de har utvecklat ett nära samarbete. Bakgrunden till samarbetet är den strukturomvandling som höglandet genomgår. Den omvandlingen har i sin tur fått arbetslöshet och befolkningsminskning liksom en föråldring av befolkningen som följd. Jönköpings län som helhet är ur sysselsättningssynpunkt ett framgångsrikt län. Samtidigt är det ett delat län i den meningen att till följd av strukturomvandlingen på det småländska höglandet är problemen i den delen av länet betydligt större. Nu arbetar kommunerna utifrån en gemensam vision där man försöker få fram styrmedel för att nå uppställda mål inom sex olika områden. Det gäller kommunikation, näringsliv och marknadsföring, kultur, utbildning, miljö och en intern kommunal samverkan. Det område som jag annars sysslar mest med är ju kulturfrågorna. Jag vill i det sammanhanget understryka att det faktiskt är viktigt att arbeta för att stödja kultur i hela landet. Arbetet med Hela Sverige skall leva är oerhört väsentligt och bärs upp av åtskilliga tusentals eldsjälar. Dessa betyder oerhört mycket för att glesbygder och områden med vikande befolkningsunderlag skall kunna stå emot en negativ utveckling. Trots detta minskade exempelvis befolkningen på det småländska höglandet förra året med ungefär 1 000 personer. Utbildningsnivån är i förhållande till riket i övrigt låg när det gäller såväl gymnasieutbildade personer som personer som har genomgått en eftergymnasial utbildning. Under namnet Högskolan på höglandet sker ett metodiskt arbete för att komma till rätta med detta. Man arbetar med att få till stånd en virtuell högskola som bygger på distansutbildning med modern kommunikationsteknik. Det innebär att man kan befinna sig på sin bostadsort och arbetsplats även under den tid som högskoleutbildningen genomförs. Det är en angelägen uppgift för kommunerna att finna effektiva former för denna utbildning. Artikeln i Dagens Nyheter har ju diskuterats mycket. Bl.a. tog Berit Andnor upp den i debatten tidigare i dag. Hon konstaterade att det är naturligt att siffrorna är olika, särskilt som Sverige är ett stort land och är glest befolkat i den norra delen. Jag kan instämma i den utgångspunkten. Men samtidigt har vi t.ex. Jönköpings län. Länet har drygt 300 000 invånare och får per capita lägst belopp. Men länet är inte så glesbefolkat. Per invånare blir det 5 900 kr. Stockholm - som ingen kan beskylla för att vara en av de mest glesbefolkade områdena i landet - får enligt samma beräkning 5 300 kr per invånare - eller 9,3 miljarder mot 1,8 miljarder för Jönköpings län. Jag är inte en av dem som tycker att det är viktigt att diskutera om detta har varit hemligt eller inte. Jag tror inte att det är så. Dessa siffror finns säkert tillgängliga på olika håll. Berit Andnor hänvisar bl.a. till NUTEK:s arbete. Men det är viktigt att diskutera hur balansen ser ut totalt sett mellan de olika delarna av landet i fråga om de regionalt nedbrytningsbara medlen. Dessa siffror bör vara en alarmklocka för riksdagen. Jag tror inte att Norrlandslänen får för mycket. Men jag tror att vi skall diskutera hur vi skall ha det med de satsningar som sker i Stockholmsområdet i relation till de satsningar som sker t.ex. i Jönköpings län. Jag tror inte att de regionalpolitiska problemen är större i Stockholm än vad de är i Jönköpings län och definitivt inte på det småländska höglandet. Jag har i en motion föreslagit att det småländska höglandet bör kunna tas med i försöksverksamheten. Det skall bli en mer flexibel användning av arbetsmarknadsmedel. Jag har gjort det med hänvisning till vad arbetsmarknadsutskottet så sent som i höstas sade i ett uttalande om vidgad flexibilitet. Det vore också en poäng att en del av ett län skulle kunna arbeta så. Då skulle det gå att mäta effekterna för verksamheten i länet i övrigt. Jag beklagar att arbetsmarknadsutskottet inte nu har valt att tillstyrka de utmärkta förslagen i motionen.

Fru talman! Sverige fick nyligen två nya storlän. I västra Götaland och Skåne har det varit naturligt med de speciella förutsättningar som finns där. Men det är samtidigt viktigt med en analys av erfarenheter på gott och ont som sker med de nya länsbildningarna. Samtidigt sker det en regionalisering av myndigheter och statliga bolag. Det är en utveckling som bottnar i behovet av samarbete över större områden än det enskilda länet. Det beror också på behovet av expertkompetens hos varje enskild myndighet eller statligt bolag. I mycket är regionaliseringen av statliga myndigheter både nödvändig och bra. Men det är allvarligt att den har skett utan att en ordentlig analys har gjorts över hur den kommer att påverka den regionala utvecklingen i hela landet. Tidigare var det självklart att statliga myndigheter och bolag skulle ha gemensamma områden där det var lätt att samverka. Länet var bas. I dag har varje myndighet självt tagit ansvar för sin indelning. Tullen har en indelning. Skattemyndigheterna har en annan. Åklagarmyndigheten har en tredje som går på tvärsen mot de andra två. Vad betyder det för samarbetet mellan myndigheter som har gemensamma uppgifter och gemensamt ansvar på många områden? Det är likadant på kommunikationsområdet. Banverkets regionindelning stämmer t.ex. inte med Vägverkets. Vilken helhetssyn på samsspel mellan vägar, järnvägar, flyg och andra transportmedel leder det till? I den motion som vi från de mellansvenska länen har väckt kräver vi en analys av konsekvenserna av regionindelningen. Det är viktigt. Det behövs för en tydligare helhetssyn på den statliga verksamheten. Då behövs ett förhållningssätt som bygger på regional balans. Det är viktigt att inte fördelningen av t.ex. regionhuvudcentrum bli slumpvis utan att den verkligen är del av en helhetssyn, där staten har som ambition att fördela regioncentrum på ett rättvist sätt som bidrar till tillväxt och stabilitet i hela landet. Vi kräver därför en analys av effekterna av regionaliseringen av myndigheterna och bolagen. Utskottet är nu inte berett att ställa sig bakom en analys. Det är synd. Ändå är jag övertygad om att en översyn måste göras snart. Det är därför jag vill ta tillfället i akt att använda talarstolen för att argumentera för detta och peka på den synnerligen anarkistiska utvecklingen av myndigheternas organisation. På sikt kan Sverige inte ha en statlig organisation som inte ger de bästa förutsättningarna för samarbete och utveckling av olika regioner. Varje enskild myndighet, varje statligt bolag, måste ingå i ett sammanhang som bidrar till starkast möjliga utveckling för hela landet och bästa tänkbara möjlighet till samarbete mellan myndigheterna. Det har vi inte i dag. Det måste också vara överblickbart och enkelt för både enskilda företag och organisationer som vänder sig till den statliga verksamheten. Det andra kravet vi ställer i motionen är ett stöd för regional samverkan där storlän inte behöver vara slutmålet för hela landet. Där har utskottet gjort en positiv skrivning. Det är bra. Vi vill slå vakt om länen i Mellansverige. Sverige behöver en decentraliserad organisation. Starka residensstäder är viktiga motkrafter mot de tendenser till koncentration som pågår i näringslivet. En rejäl tillväxt i Västmanland, i Örebro, i Sörmland och i Östergötland måste backas upp av kvalificerat statlig verksamhet på länsnivå. Samtidigt behövs det i dag samarbete mellan länen. Det är mycket som har förändrats. För vissa uppgifter är länet för litet. Det gäller den kvalificerade sjukvården. Det gäller samarbete med andra regioner inom EU. Det kan också gälla områden som turism och kultur. Därför är det viktigt att storlänet inte blir den enda vägen för att bygga och samverka mellan län och mindre regioner. Fru talman! Sverige måste hitta en modell för samverkan mellan län i en region som förenar det fina i självständiga län och en decentraliserad organisation med regionalt och lokalt självbestämmande och ansvar. Det krävs därtill, fru talman, en insikt hos samtliga statliga myndigheter och bolag om att den statliga verksamheten är viktig inte bara för regioncentrum men också för de mindre städerna och samhällen som t.ex. Lindesberg, Karlskoga. Om vi urholkar statlig verksamhet på sådana orter finns det en risk att det inte bara drabbar den statliga verksamheten utan att det också för med sig olika typer av privat verksamhet, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra former av kvalificerade näringar. Utskottet gör här viktiga markeringar. Det är angeläget att samtliga statliga myndigheter och bolag lyssnar, och staten har faktiskt en viktig roll att spela för den regionala utvecklingen. Inte minst den statliga basverksamheten kan vara avgörande för stora delar av landets möjligheter att växa och leva vidare.

Fru talman! Den regionalpolitiska proposition som vi debatterar i dag innehåller många bra förslag som är nödvändiga och viktiga för att få en positiv utveckling i alla landets regioner. Tyvärr finns det också i propositionen ett förslag om ändrade regler för transportbidraget, som faktiskt riskerar att få negativa konsekvenser för vissa sågverksföretag i inlandet. och 4 innebär att vissa sågverk i inlandet får kraftigt minskat transportbidrag om produktionen bedöms som oförädlad. Det är, som alla vet, NUTEK som sedan skall göra bedömningen om produktionen bedöms som förädlad eller oförädlad. Vi tycker att regeringens förslag till zonindelning är i stort sett bra, men det riskerar att få svåra oförutsedda konsekvenser för vissa inlandssågverk. Därför har vi i motion A51 föreslagit vissa justeringar av reglerna - detta för att eliminera de här effekterna för de företag som har råkat hamna på fel sida av gränsen. Regeringen och utskottet föreslår också förändringar i zonindelningen genom att man tillför zon 5 ett antal nya församlingar. I vår motion föreslår vi att ytterligare förändringar görs så att även Burträsk, De här förändringarna är marginella i förhållande till den totala kostnaden för transportstödet. Vi föreslår dessa förändringar för att rätta till den, som vi anser, totalt felaktiga fördelningen i förslaget. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion A51.

Fru talman! Närings och regionalpolitikens uppgift är bl.a. att ge alla regioner möjligheter att utvecklas på bästa sätt utifrån de egna förutsättningarna. Därför är det viktigt att stödet från samhället anpassas så att det förstärker de resurser och de krafter som finns lokalt och regionalt. Men det är också viktigt att på ett positivt sätt nyttja de möjligheter som finns i regionernas närområden. Situationen i Värmland är fortfarande bekymmersam. Länets befolkning minskar, och basindustrierna fortsätter att strukturrationalisera, med minskad sysselsättning som följd. Karlstadsregionen är länets kraftcentrum, med ca 44 % av länets befolkning. Utvecklingen i den här regionen har emellertid inte vägt upp den negativa utvecklingen i övriga länet, och arbetslösheten är fortfarande för hög. Kraven på ett aktivt förnyelse och utvecklingsarbete är därför alltjämt mycket stora. Positivt är att det finns en stark vilja att ta tag i situationen och en insikt om att länet självt måste driva utvecklingsfrågor. I detta arbete har sedan lång tid utvecklats ett mycket gott samarbetsklimat, en "Värmlandsanda". Från Värmlands sida är vi mycket nöjda med att vi får möjligheter att ingå i försöksverksamheten med friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel. Genom ett aktivt arbete med samordning av olika insatser och ett gott samarbetsklimat skall vi använda denna möjlighet på bästa sätt för att skapa tillväxt, få fler arbetstillfällen och framtidstro i vårt län. Några av de möjligheter som Värmland har kunnat dra nytta av är den starka expansion som sker på andra sidan gränsen, och det finns sedan ett flertal år ett gränsregionalt samarbetsområde, ARKO, som har tagit sitt namn från de två städerna i gränsområdet - Arvika och Kongsvinger. I detta samarbete deltar fyra svenska kommuner och sju norska. I regionen bor ca Sverige, och har såväl norsk som svensk adress och telefon. Där finns numera också ett gemensamt svensk-norskt arbetsförmedlingskontor. Det finns problem inom området i form av arbetslöshet och utflyttning, men det finns också en styrka, som främst ligger i en gemensam kulturell och historisk bakgrund och samhörighet. Det finns en utvecklingsbar industristruktur - trä, gjuteri, plast och glas. Det finns också tillgång till stabil arbetskraft, gemensam arbetsmarknad, utvecklad vidareförädling av jordbruksprodukter och stor genomfartstrafik. Det finns också stora möjligheter att utveckla turismen. För att bättre kunna ta till vara den tillväxtmöjlighet som finns i Värmland och med tanke på ett närmare samarbete med bl.a. Norge anser vi att det finns ett behov av ett nordiskt transportstödssystem som möjliggör integration mellan öst-västliga marknader. I avvaktan på ett sådant nordiskt transportstödssystem anser vi att det är viktigt att det nuvarande transportbidraget behålls. Under 1997 utbetalades transportbidrag med nästan 7 miljoner kronor i Värmland - pengar som är mycket viktiga för vårt läns utveckling. Fru talman! I reservation nr 69 tas frågan om bevarande av nuvarande transportbidrag upp. Då detta ligger i linje med vad vi har motionerat om kommer vi socialdemokrater på Värmlandsbänken vid en votering att rösta för denna reservation.

Fru talman! Jag vill bara ge ett litet tips till Hans Stenberg och den senaste talaren. Det finns en reservation nr 69 som de som har synpunkter på transportbidraget lätt kan rösta på när det blir votering här i kammaren.